Herr talman! Det betänkande från skatteutskottet som nu skall behandlas har nummer 52, vilket med all önskvärd tydlighet visar hur arbetstyngt detta utskott är. Det finns två reservationer fogade till utskottets betänkande, och bakom båda står de tre borgerliga partierna. I väntan på att översynen av de ideella föreningarnas skatteregler kommer till stånd yrkar vi i reservation nr 1 att grundavdraget vid inkomsttaxering höjs från nuvarande 15 000 kr. till ett och ett halvt basbelopp. Då frågan var uppe till debatt här i kammaren så sent som i höstas nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1. Reservation nr 2 rör Nobelstiftelsens beskattningsförhållanden, och även den frågan var uppe i höstas. Omständigheterna var dock sådana att det i dag finns anledning att något mer omfattande belysa frågorna. Nobelstiftelsens skatteförhållanden togs för det första upp i samband med den häftiga debatten om den nya fastighetsskatten och försvann till stor del i den hanteringen. Efter beslutet om en statlig fastighetsskatt har för det andra Nobelstiftelsen drabbats av ytterligare en skatteskärpning i och med att riksdagen slopade den kommunala taxeringen av juridiska personer. Ända sedan 1946 har Nobelstiftelsen sluppit att betala statlig inkomstoch förmögenhetsskatt. Kommunal inkomstskatt har man bara behövt betala för fastigheter. I sitt av riksdagen godkända betänkande skrev bevillningsutskottet den gången att Nobelstiftelsen intog en sådan särställning i jämförelse med andra stiftelser att skattebefrielse var befogad. Detta omdöme äger minst samma giltighet i dag, och Nobelstiftelsens allmännyttiga verksamhet är av största betydelse för vårt lands ställning när det gäller vetenskap, kultur och internationell goodwill. Det kan tilläggas att Nobelstiftelsen redan 1953, under hänvisning till skattefriheten i Sverige, lyckades utverka skattebefrielse i USA för stiftelsens placeringar där då det gäller inkomstoch förmögenhetsskatt. Under den översyn av dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som pågår vore det givetvis olyckligt om Sverige genom att nu göra avsteg från stiftelsens tidigare skattebefrielse gav USA anledning att ompröva Nobelstiftelsens ovan nämnda skattebefrielse i USA. Eftersom den nya fastighetsskatten absolut har karaktären av förmögenhetsskatt, är det obegripligt att socialdemokraterna vill gå emot ett tidigare riksdagsbeslut, som fattats i enighetens tecken. När den kommunala taxeringen av juridiska personer slopades i höstas innebar detta en skärpning för Nobelstiftelsen. Tidigare hade man som bekant blott betalat kommunal inkomstskatt för inkomst av fastighet men får nu i stället en statlig inkomstskatt med 40 26 på sådana inkomster. Att Nobelstiftelsen tidigare inte var befriad från den kommunala skatten på fastigheter berodde på omsorgen om kommunernas ekonomi. Detta skäl föreligger ju inte längre när den kommunala taxeringen för juridiska personer slopats. Även här är det obegripligt att socialdemokraterna i stället för att, som logiken krävde, utvidga skattebefrielsen går motsatt väg och skärper beskattningen. För vårt land är det självfallet inte bara en hederssak utan också ett riksintresse att på alla sätt underlätta Nobelstiftelsens möjligheter att, i en hårdnande utländsk konkurrens med allt fler stora penningpris, bibehålla det internationella värdet av nobelpriset. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 52 behandlas vissa frågor angående ideella föreningars beskattning. I en kommittémotion från centern ställs kravet att grundavdraget för allmännyttiga föreningar skall höjas från nuvarande 15 000 kr. till en nivå motsvarande ett och ett halvt basbelopp eller i dag 32 700 kr. Även om förra årets riksdagsbeslut innebar en lindring och en förenkling av beskattningen av ideella föreningar, kvarstår ändå en del tillämpningssvårigheter för många föreningar som grundar sin verksamhet på frivilliga insatser. Genom en höjning till den nivå som föreslås i nämnda motion och i reservation 1 skulle dessa problem i betydande utsträckning försvinna. De ideella föreningarna utför ett betydande och värdefullt arbete, och en generositet från samhällets sida skulle både stimulera och stärka deras möjligheter till ökad verksamhet. Inte minst deras arbete bland ungdomar är värt allt stöd. I reservation 2 berörs frågan om beskattningen av Nobelstiftelsen. Nobelstiftelsen är sedan länge befriad från beskattning av andra inkomster än fastighetsinkomster. Däremot drabbades Nobelstiftelsen av den förra året beslutade fastighetsskatten. Även omläggningen av beskattningen för juridiska personer skärpte beskattningen för Nobelstiftelsen genom att den nya skattesatsen bestämdes till 40 70. Tidigare berördes Nobelstiftelsen endast av den kommunala skatten, vars nivå ligger på ca 30 Zo. Vi reservanter anser det felaktigt att på detta sätt skärpa beskattningen för en stiftelse som denna. Nobelstiftelsen har erhållit befrielse från att betala skatt tack vare sin höggradigt allmännyttiga verksamhet. Den intar en unik ställning genom sitt syfte och sin verksamhet. Riksdagen bör därför stå fast vid sitt tidigare ställningstagande och ta bort den skatteskärpning som de senaste åren har drabbat Nobelstiftelsen. I reservation 2 hemställer vi reservanter att riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag, vars förverkligande medför borttagande av skatteskärpningen, något som ett slopande av de senaste årens skattehöjningar skulle innebära. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i skatteutskottets betänkande 52.

Herr talman! I höstas fattade riksdagen beslut om att höja det skattefria grundavdraget vid beskattning av ideella föreningar till 15 000 kr. I den debatt som hölls då framhöll vi från folkpartiets sida vikten av de ideella insatser inom föreningslivets ram som hundratusentals människor i vårt land utför på fritid. Dessa insatser skapar omätbara materiella och kanske främst mänskliga värden. Det är därför viktigt att de människor som arbetar ideellt på sin fritid i så hög grad som möjligt slipper bekymra sig för ekonomin och att man ser till att de inte drabbas av byråkratin. Därför menar vi från folkpartiets sida att man bör höja det skattefria grundavdraget till 1,5 basbelopp. Om detta är det också fullständig enighet mellan de tre borgerliga partierna. Genom att göra på det sättet får man dessutom årligen en automatisk uppräkning av detta grundbelopp. Det var också därför som folkpartiregeringen en gång lade fram förslaget om avdragsrätt när det gäller gåvor till ideella föreningar. Jag sade att det är viktigt att föreningarna slipper byråkrati och krångel. Därför har vi motionerat om förenklade uppbördsregler för ideella föreningar, idrottsföreningar o. d. Skattereglerna på det här området är oklara. En översyn är planerad och kommer också att ske. I avvaktan på resultatet av denna menar vi att det är väsentligt att man nu höjer grundavdraget. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1. Samma enighet som jag tidigare redovisat föreligger om att Nobelstiftelsen bör befrias från den något missriktade julklapp i form av fastighetsskatt som svenska folket fick strax innan riksdagen åtskildes inför juluppehållet. Eftersom de båda tidigare talarna ingående har redovisat de argument som finns för att befria Nobelstiftelsen från skatt, har jag ingen anledning att upprepa dessa. Jag kan till yttermera visso hänvisa till en mycket välskriven reservation, nämligen reservation 2, som jag också yrkar bifall till.

Herr talman! Så sent som i november 1984, dvs. för knappt ett halvår sedan, beslöt riksdagen att ställa sig bakom en proposition som innebar att grundavdraget vid beskattning av ideella föreningar kraftigt höjdes, från 2 000 till 15 000 kr. Det beslut som då fattades måste ses som ett bevis på riksdagens positiva syn på de ideella föreningarnas verksamhet. Genom insatser i föreningslivet bereds många människor, inte minst många barn och ungdomar, tillfälle till inspiration och utveckling. Det är därför angeläget att stödja och stimulera ideellt arbete, vilket vi socialdemokrater ser som en fortsatt angelägen uppgift. När riksdagen nu i dag på nytt —t.o.m. under samma riksmöte — har att ta ställning till hur stort grundavdraget för ideella föreningar skall vara, är det föranlett av motioner som föreslår en höjning från nuvarande 15 000 kr. till 1,5 basbelopp.

Det förtjänar väl också att påpekas att det inte är alldeles oproblematiskt att höja grundavdraget alltför mycket. Det finns, som utskottet påpekar, en risk för att konkurrensen gentemot näringsidkare kan snedvridas. Även av detta skäl är det angeläget med en översyn av de här frågorna innan beslut fattas. Det kan i sammanhanget också nämnas att mervärdeskatteutredningens förslag rörande de ideella föreningarna förväntas bli klart senare i år. Även det är ett skäl till att avvakta med en ändring av beskattningsreglerna. Också de övriga motioner som behandlas i skatteutskottets betänkande tar upp frågor som utskottet anser värda en samlad översyn. Det gäller både frågan om skattebefrielse för ideell sommargårdsverksamhet och behovet av översyn av skatteregler för stiftelser, där det i en motion pekas på otidsenliga och orättvisa regler som behöver ändras. Den idella sommargårdsverksamhet som bedrivs av kyrkor och samfund är värd samhällets stöd, men även här menar vi att det är rimligt att göra en samlad översyn innan beslut fattas om förändring av nuvarande regler. Vad sedan till sist gäller den motion som har väckts om skattebefrielse för Nobelstiftelsen hävdas det i motionen att nobelpriset hotas inte bara av inflationen utan också av den nyligen införda statliga fastighetsskatten, som sägs urholka Nobelstiftelsens tillgångar. Här vidhåller utskottet sin uppfattning att tillräckligt starka skäl för att befria Nobelstiftelsen från en specialskatt av denna typ inte anförts. Det allmänna hyresläget kommer givetvis att påverkas av fastighetsskatten på samma sätt när det gäller stiftelserna som när det gäller andra fastighetsägare. Beträffande inkomstskatten säger utskottet att en viss skatteskärpning kan ha skett i samband med slopandet av den kommunala taxeringen av juridiska personer, men att det ännu är för tidigt att uttala sig om huruvida så är fallet.

Herr talman!

Herr talman! När man lyssnar till Torgny Larsson får man nästan intrycket att han i grunden är positiv till vad som framförts i reservationerna men att han inte är beredd att nu säga ja till dem. Jag kan bara säga att om den utredning som har begärts bl.a. av vårt parti hade kommit till första gången kravet framställdes, då skulle utredningen ha kunnat vara klar och då skulle vi ha kunnat ta definitiv ställning. Risken för missbruk om man följer reservationerna tror jag inte är så särskilt stor. Jag tror att risken är större att vi här åsamkar en verksamhet som vi är måna att slå vakt om större problem än vad risken för missbruk innebär. Torgny Larsson säger att det inte finns tillräckliga skäl för att befria Nobelstiftelsen från den skatteskärpning som genomförts under de senaste åren. Jag ställer då frågan: Vilka skäl finns för att skärpa beskattningen av Nobelstiftelsens verksamhet?
Herr talman! Torgny Larsson talar om en positiv syn på den ideella föreningsverksamheten. Det är att hälsa med tillfredsställelse att regeringen vaknade i höstas. Dessförinnan var inte den positiva synen så speciellt påfallande, i varje fall inte när det gäller grundavdragets storlek. Beträffande den konkurrens som idrottsrörelsen och andra ideella föreningar skulle ge näringsidkare tror jag att farhågorna är överdrivna. När föreningarna driver rörelse blir denna skattepliktig. I det ekonomiska läge som vi nu har förefaller det vettigt att genom skattefrihet ge föreningarna ett större stöd. Egentligen är det motstridigt att vi först med aktivitetsstöd och andra åtgärder stödjer en verksamhet som vi sedan beskattar. Det vore kanske enklare att vara litet mera restriktiv med beskattningen och då kanske slippa ge en del av stödet.
Herr talman! Det var intressant att höra att Kjell Johansson, som representerar folkpartiet, tycker att det först var i höstas som regeringen vaknade. Vad regeringen gjorde var att höja grundavdraget från 2 000 till 15 000 kr. Det var alltså mer än en sexdubbling. Vi hade under den borgerliga regeringstiden i alla fall två folkpartistiska budgetministrar. Såvitt jag förstår genomfördes under den tiden ingen höjning —i så fall var den ytterst blygsam. Sedan har det noterats att vi från socialdemokratiskt håll har en positiv syn på föreningsverksamhet. Jag tycker att det är skönt att detta uppmärksam = Nr 127 mats från borgerligt håll. Det är för oss inte någon överraskning. Onsdagen den Som jag sade i mitt anförande planeras det en översyn av dessa frågor. När 24 april 1985 riksdagen så sent som för ett knappt halvår sedan genomförde en höjning av grundavdraget, är det väl rimligt att nu se på det, så att vi får en samlad 5 5 Ideella föreningar översyn av dessa frågor. Det gäller då också Nobelstiftelsen.
Herr talman! Från folkpartiets sida lade man fram under den borgerliga tiden ett förslag om rätt till avdrag för gåvor till ideella föreningar. Det är också ett förslag som inte är helt utan kostnader för staten, men vi valde den vägen. Jag kan bara beklaga att vi inte fick gehör för det förslaget. Jag tror att det faktiskt hade varit ett bra sätt att stödja den ideella verksamheten.

Herr talman! Vikten av att genom påtryckningar av olika slag förmå den sydafrikanska regimen att frångå apartheidsystemet och införa ett mera demokratiskt styrelseskick som inte baseras på rasism framstår som allt klarare vartefter rapporter når oss om nya terrordåd i Sydafrika från regimens sida. Våra möjligheter att utöva den här typen av påtryckningar begränsas dock mycket starkt av GATT-reglerna, som gör att vi tvingas att behandla Sydafrika som vilken annan stat som helst. Det är därför som jag och några partivänner i en motion föreslagit att vi skulle pröva möjligheterna att få Sydafrika suspenderat från GATT, så att inte GATT-reglerna längre skulle kunna vara ett skydd för den sydafrikanska apartheidregimen. Detta har inte mött utskottets bifall, och därför har jag tillsammans med Bertil Måbrink skrivit en reservation till utskottets betänkande. I reservationen Önskar vi att regeringen skall pröva de juridiska och politiska möjligheterna att suspendera Sydafrika från GATT. Vi gör detta i medvetande om vad som framhålls av utskottet, nämligen att det inte finns någonting i GATT reglerna som förutser en sådan möjlighet. Det krävs alltså en omsorgsfull prövning för att se om det här går. Jag vill påstå att reservationen är mycket hovsamt formulerad. Detta har dock inte lett till att utskottsmajoriteten har nappat på dessa skrivningar, utan jag måste alltså yrka bifall till reservationen som den föreligger.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 11' behandlar huvudsakligen den årliga redogörelsen från regeringen till riksdagen om svenska företags verksamhet i Sydafrika. Utskottet har inget att erinra mot den redogörelsen. Till betänkandet har också fogats behandling av en motion som egentligen rör en annan del av den svenska sydafrikapolitiken, nämligen handeln med Sydafrika. Vi har nyligen haft en stor Sydafrikadebatt här i kammaren. Därför skall jag bara med anledning av motionen och reservationen mycket kort säga att man till stor del kan hålla med om vad som sägs i Granstedts motion — nämligen att det är viktigt att begränsa det ekonomiska utbytet med Sydafrika. Den specifika metod som förespråkas i motionen och som Pär Granstedt och Bertil Måbrink förespråkar i reservationen, vilken går ut på att få Sydafrika suspenderat från GATT, har inte utskottsmajoriteten tyckt vara en framkomlig väg. Trots att jag själv hör till dem som inte tycker att vi tillräckligt prövat vad vi skulle kunna åstadkomma inom ramen för GATT avtalet tror jag definitivt inte att vi skall gå den här vägen. Det är just en sådan åtgärd som riskerar att stöta på kraftigt motstånd. Det finns inte någon klausul att börja nysta i, och det skulle därmed kunna bli fråga om en poängseger för Sydafrika, som man säkert inte skulle dra sig för att utnyttja propagandistiskt. Däremot skall vi naturligtvis inte ge upp hoppet om att ytterligare kunna begränsa handeln med Sydafrika. Sedan vi senast debatte rade Sydafrikapolitiken här i kammaren har KF beslutat sig för att bojkotta sydafrikanska varor. Isolera Sydafrika-kommittén har i en enkät till privathandeln fått fram underlag som visar att det där inte finns något större motstånd mot att eventuellt ansluta sig till en sådan bojkott. Jag tror också att det finns andra möjligheter, även inom GATT — men som sagt, herr talman, inte med den metod som förespråkas i reservationen. Oavsett om reservationen är hovsam eller inte måste jag yrka avslag på den och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den svenska krigsmaterielexporten fortgår som den alltid har gjort, skulle man kunna säga. Det faktum att vi fick en lagstiftning för ett par år sedan har inte ändrat på det förhållandet. Svenska vapen dyker fortfarande upp på olika platser, i olika stater, vid olika krig på jordklotet, där inga egentligen skulle vilja se dem. De svenska bestämmelserna, som vi har debatterat så ofta, är ologiska och kommer naturligtvis oavsett om de har blivit lag eller inte att inbjuda till händelser som vi har varit med om många gånger. Bestämmelserna förutsätter ju att de svenska vapnen skall säljas bara under förutsättning att de aldrig kommer till användning. Man förutsätter alltså att man skall kunna sälja till en stat som inte är i krig. Så fort den staten råkar i krig blir den svenska vapenexporten dit olaglig. Det är i och för sig en helt orimlig bestämmelse. Det kan vara svårt att få ett bättre system. Inget av de i den svenska riksdagen sittande partierna pläderar för ett totalförbud — det vill inte heller vi ha. Men vi anser att bestämmelserna, numera lagen, måste tillämpas mycket striktare. Vi måste få en mycket effektivare kontroll och effektivare prövning av försäljningarna. Detta är anledningen till att vpk i år igen tar upp den här frågan, och vi kommer också att fortsätta med det. Det finns flagranta fall där man direkt har brutit mot lagen — tidigare mot bestämmelserna i kungörelsen som då gällde. I vår motion har vi velat peka på den viktiga kopplingen till den svenska försvarsoch säkerhetspolitiken. Man har när det gäller den svenska krigsmaterielexporten, som den nu är utformad, ensidiga kontakter med västalliansen NATO, och man har utbyte av teknik, försäljning och inköp — man har, som alla känner till, i vissa sammanhang talat om att byta äpplen mot päron. Detta utgör i grund och botten ett hot mot den svenska alliansfriheten. Tyvärr får man väl säga att förhållandet har förvärrats under de senaste åren. Vi har — vilket är det allra värsta och mest avskräckande exemplet — JAS-projektet, som sig innebär ett brott mot de svenska bestämmelserna om krigsmaterielexport. Man kan ta motortillverkningen i det fallet som ett belysande exempel. 60 90 av de motordelar till JAS som tillverkas vid AB Volvo Flygmotor i Trollhättan är inte avsedda för de svenska JAS-planen, utan de köps upp av huvudtillverkaren General Electric, som sedan säljer dem vidare på den internationella marknaden. Man sätter på olika ställen in motorerna i plan, och planen säljs till olika länder. Planen kan naturligtvis sättas in i vilka krig och på vilka krigsskådeplatser som helst. Redan i detta olyckliga samarbete med västalliansen bryter vi mot lagbestämmelserna om den svenska krigsmaterielexporten. Som vi har påpekat i vår motion och också tagit upp i den reservation vi har fogat till betänkandet finns det ännu värre direkta brott mot dessa bestämmelser. Jag tänker naturligtvis på det välkända DIVAD-projektet och Bofors försäljning till USA:s försvarsmakt av eldrör till luftvärnskanoner. Nu har det sagts att projektet kanske kommer att avbrytas. Det är i så fall inte vår förtjänst, utan det beror på att projektet har blivit för ockonomiskt t.o.m. för den stora staten USA, och starka krafter verkar nu för att man skall bryta upp kontraktet. Men bara det faktum att regeringen gick med på att Bofors skulle få sälja svensk krigsmateriel till ett land som USA är ett klart brott mot den första och den andra punkten i de svenska bestämmelserna. De innebär dels att vapen icke skall säljas till stat som befinner sig i krig, dels att vapen icke skall säljas till stat som är invecklad i internationella konflikter som kan tänkas leda till krig. Båda dessa punkter är i rikt mått tillämpliga på USA, som alltså inte skulle kunna få köpa vapen. Ändå har Bofors ansökningar beviljats. Till att börja med beviljades de av borgerliga regeringar med folkpartistisk handelsminister, och detta har sedan icke på något sätt avbrutits av den socialdemokratiska regeringen med en socialdemokratisk handelsminister. Följetongen om svensk vapenexport under olika handelsministrar — de borde enligt min mening med skammens rodnad på kinderna stå upp och säga att de har gjort fel — kommer säkert att fortsätta så länge det inte finns någon politisk vilja att på allvar ta itu med denna skamfläck i svensk handelspolitik. Jag vill senare återkomma till vår motion om Indonesien och vapenexporten dit, eftersom vi har särskilda synpunkter på den. Vpk anser att vi skulle komma i ett mycket bättre läge om vi tillämpade de gällande bestämmelserna strikt, med en mycket hård prövning och en skärpt uppföljning av vilka stater som skall få köpa svensk krigsmateriel. Vi har för den skull återigen krävt att de fyra nämnda punkterna, som är välkända och viktiga, skall införas i lagtexten. Inte för att det verkar som om man bekymrar sig om att det finns en lag, eftersom man redan har brutit mot den, men införandet av de här bestämmelserna är ändå ett sätt att markera vikten av dessa frågor. Vi har velat trycka på även de två sista av de fyra punkterna. Punkt nr 3 handlar om skillnaden mellan defensiva och offensiva vapen och har många gånger använts som en ursäkt för att sälja vapen. Man har då sagt att vapnen varit avsedda endast för försvar, och då betraktas det som litet mera legalt att sälja dem. Jag vill upprepa vad vi många gånger påpekat, nämligen att det inte finns någon klar boskillnad mellan defensiva och offensiva vapen — jag återkommer till detta i samband med frågan om exporten till Indonesien. Det avgörande är i vilken situation vapnet eller vapensystemet används. Här kan vi återigen ta DIVAD-projektet som exempel, ett luftvärnssystem som var tänkt att användas både av armé och marin och förmodligen också av andra styrkor i USA:s stridskrafter. Det är alldeles klart, att om man angör en offensiv operation där de av oss exporterade vapnen ingår, så blir det fråga om offensiva vapen även om de i och för sig är avsedda att användas som försvar mot anfallande flyg. Det som är avgörande är i vilken omfattning och i vilket sammanhang vapnen sätts in. Den sista punkten handlar om att man betydligt mera skall uppmärksamma mänskliga rättigheter i olika stater. Det var ju ett stort debattämne på 1970-talet, bl.a. i samband med förarbetena till den nya lagen. Även när det gäller denna punkt har det brutits mot bestämmelserna åtskilliga gånger. Jag vill i det sammanhanget återvända till frågan om Indonesien och säga några ord om vad som har skett där. Det är återigen fråga om Östtimor, det förtryck som Indonesiens regim har utövat och det uppenbara brott emot folkrätten och emot FN-beslut som Indonesien har begått när man har annekterat Östtimors område. Det är en operation som har godkänts och godtagits av svenska regeringar. Tyvärr får vi från vårt håll konstatera att det inte finns minsta skillnad mellan borgare och socialdemokrater på den punkten. Den socialdemokratiska regeringen säljer ut Östtimor till förmån för en god handel med förtryckarstaten Indonesien. Man bryr sig inte om att fullfölja deklarationen i FN om att Östtimor skall ha sin självständighet. Man sitter kvar i den internationella gruppen för stöd åt Indonesien, och man fortsätter också att sälja vapen dit. Mats Hellström, vår utrikeshandelsminister, sällar sig med detta till den långa raden av borgerliga och socialdemokratiska handelsministrar som från 1950-talet och fram till nu, skamligt och på det internationella fältet verkligen osolidariskt, visat upp ett ansikte som vi inte har någon anledning att vara särskilt stolta över, oavsett vilket parti i den svenska riksdagen som vi tillhör. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Krigsmaterielexporten är en årligen återkommande fråga här i kammaren. Förslagen och argumenten denna gång är desamma som de senaste åren. Det är inte något i sak som har förändrats, och därför blir argumenteringen en upprepning från tidigare. Jag tycker det är viktigt att konstatera att det finns en mycket bred politisk enighet om de regler som gäller för svensk export av krigsmateriel. Den lag och de regler som nu gäller trädde i kraft så sent som den 1 januari 1983, för drygt två år sedan. Det som gäller är att export av krigsmateriel i princip är förbjuden. Från detta förbud kan regeringen emellertid bevilja dispens. För varje exportärende måste tillstånd sökas. Enligt reglerna tillåts inte — vilket Oswald Söderqvist också var inne på — någon försäljning till ett land som befinner sig i väpnad konflikt eller är invecklat i en internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt. Inte heller beviljas export till ett land som har inre oroligheter eller om vapnen kan anses komma att användas för att undertrycka mänskliga rättigheter. Vpk föreslår — och Oswald Söderqvist förde ett resonemang om detta — att dessa fyra kriterier skall föras in i lagtexten. Ett identiskt lika förslag behandlades i fjol. Vi menar att det är riktigt att, så som nu sker, tillståndsprövningen görs med utgångspunkt i politiska överväganden och på grundval av en samlad bedömning av de förhållanden som finns i varje särskilt utförselärende. Att då i författningstexten räkna upp formella hinder som i sig medför ett totalförbud, menar vi mot den bakgrunden är mindre ändamålsenligt. Därför vidhåller utskottet sin bedömning från tidigare, nämligen att regeringen med de nuvarande riktlinjerna har tillräckliga möjligheter att göra den restriktiva prövning som man vill göra. Vidare föreslår man från vpk att kriteriet om inre väpnade oroligheter och undertryckande av mänskliga rättigheter skall väga särskilt tungt när man avgör exportärenden. Här har utskottet tidigare framhållit att de kriterier som anges i riktlinjerna skall anses likvärdiga och att alla ingår i den totalbedömning som regeringen har att göra i dessa ärenden. Det finns ingen anledning att sätta någon eller några av dem framför de övriga. I vad gäller distinktionen mellan offensiv och defensiv krigsmateriel föreslår man att den skall slopas och att strikt neutralitetspolitiska hänsyn skall vägas in i bedömningen. Utskottet påpekar att såväl krigsmaterielbegreppet som de utrikespolitiska och neutralitetspolitiska aspekterna noga övervägdes, innan beslutet om den nya lagen fattades. De här kraven har tidigare förts fram från vpk och behandlats av utskottet, och utskottet finner inte heller denna gång att det finns skäl att förorda någon förändring av riktlinjerna. När det så gäller Indonesien och det krav som Oswald Söderqvist nu för fram om att vi skall avbryta all export dit, vill utskottet hänvisa till det svar som utrikeshandelsministern lämnade den 11 januari i år på en fråga från en vpk-are. I det svaret deklarerade han att den vapenexport till Indonesien som ägt rum under senare år har varit ett fullföljande av tidigare leveranser och därmed är helt förenlig med de riktlinjer som riksdagen har fastlagt. När vi nu behandlar frågan om krigsmaterielexporten finns det anledning att peka på de nya inslag som har tillkommit under senare tid när det gäller behandlingen av dylika ärenden. För det första har vi den redovisning av svensk krigsmaterielexport som regeringen varje år skall lämna till riksdagen. Den kommer att betyda att riksdagens och allmänhetens insyn i dessa frågor kommer att bli avsevärt bättre framöver. Det andra nya inslaget är den rådgivande nämnd som är i arbete sedan några månader tillbaka. Den har till uppgift att lämna råd till regeringen i enskilda krigsmaterielfrågor, och den har naturligtvis full insyn i dessa frågor. Jag menar att dessa båda nya instrument i hanteringen av vapenexportfrågorna onekligen har ett mycket stort värde. Herr talman! Med denna korta redovisning av utskottets synpunkter yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är snart 30 år sedan statsminister Erlander i huset här bredvid i den gamla riksdagen för första gången formulerade ungefär de fyra bestämmelser för svensk krigsmaterielexport som i stort sett har gällt sedan dess, med vissa smärre förändringar. Det skedde i samband med Suezkriget, då det visade sig att svenska vapen fanns rikligt företrädda på båda sidor i det kriget. Innan dess hade det inte varit någon speciell debatt i Sverige om svensk vapenexport. Vi hade sålt både hit och dit — till Sydafrika, Haiti och alla möjliga ställen. Men då blev det en debatt. Man formulerade de här bestämmelserna, och sedan dess har debatten fortgått. Det är till föga tröst att säga att det har blivit bättre, att det har blivit skärpningar efter hand och att alla här är överens om att dessa bestämmelser är istort sett vad man kan komma fram till — om man inte bryr sig om att följa bestämmelserna, utan gång på gång, senast i fallet Indonesien och Östtimor, blankt struntar i vad som har sagts. Då är det inte någon särskild tröst att vi alla är överens om att bestämmelserna i och för sig är ganska bra — när man bryter mot dem. Det är ett brott mot bestämmelserna att sälja svenska vapen till Indonesien. Det är ett brott mot bestämmelserna att sälja svenska vapen till USA, som befinner sig i krig och i många fall också dagligen riskerar att råka i nya väpnade konflikter. Det är det som är den springande punkten — så länge man inte respekterar de bestämmelser som man själv har fastställt i den svenska riksdagen eller de lagar som man själv har stiftat, måste debatten fortsätta. Det är därför vi också kräver skärpt tillämpning av lagen. Visst, det är bra att det inrättats en parlamentarisk nämnd. Vi får inte sitta med i den. Det är mer eller mindre utrikesnämndens ledamöter som skall sitta också i den nämnden — alltså en sorts dubblering. Bara en sådan sak visar att talet om en parlamentarisk nämnd är ihåligt. Vi kan inte sätta oss där från vpk:s sida och framföra någon kritik i de ärenden som eventuellt kan dyka upp — vilket också är en svaghet i diskussionerna om de här frågorna. Jag ser alltså med stor pessimism fram emot fortsatta svenska krigsmaterielaffärer med länder och områden där egentligen ingen skulle vilja se de svenska produkterna dyka upp.

Herr talman! Jag vill säga några ord om trafiksäkerheten som behandlas i det nu föreliggande betänkandet. Trafiksäkerheten är underskattad som samhällsproblem. I grunden gäller frågan hela trafikpolitiken, vilket vpk understryker i sin motion 2909. Trots en mycket bristfällig statistik vet vi att mellan 700 och 800 personer årligen dödas i vägtrafiken. 450 personer får varje år så svåra sviter att de behöver daglig hjälp för resten av livet, och ett par tusen får varje år genom trafikolyckor så svåra skador att de sedan har svårt att klara utbildning och arbete. Efter några år finns det alltså i landet många tiotusental människor som är mycket hårt drabbade av svåra skador, förutom alla med lättare skador från trafikolyckor. De siffror jag har nämnt skall man inte taga ad notam, eftersom statistiken är bristfällig. Man kan för resten läsa i det nu behandlade betänkandet att endast 50 96 av personskadeolyckorna rapporteras. Det är betänkligt. I den offentliga utredningen Att förebygga skador anges de polisrapporterade svårt skadade personernas antal år 1980 till 6 000, medan antalet vårdtillfällen i sluten vård för trafikolyckor enligt sjukvårdens statistik uppgår till 34 000. En sådan kraftig skillnad i statistiken bekräftar bristerna. Ansvariga samhällsorgan kan knappast ha en relevant statistisk bild av hela trafikskadeproblemet. Hur skall man under sådana förhållanden kunna bygga upp ett bra förebyggande trafiksäkerhetsarbete? I vår motion har vi pekat på detta och föreslagit ett riksdagsuttalande om prioritering av bättre trafikolycksfallsstatistik. Vi tycker att det är bra att utskottet här delar motionärernas uppfattning om en bättre statistik. Många organisationer är verksamma för och intresserade av att öka trafiksäkerheten. Detta betänkande handlar om problemet med samordning mellan dessa organ. Riksdagens revisorer liksom utredaren av förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet betonar det regionala och lokala samordningsarbetet som en avgörande faktor för att kunna minska antalet olyckor och personskador. Innehavarna av de sju tjänster för informationssekreterare som inrättades 1968, då trafiksäkerhetsverket bildades, skulle ha till uppgift att informera och just vara en sammanhållande länk för trafiksäkerhetsarbetet på lokal och regional nivå. Dessa tjänster skall nu dras in. Vi för vår del tillstyrker bildandet av det centrala rådet för samordning av trafiksäkerhetsarbetet, men gillar inte den föreslagna indragningen av de regionala informationssekreterartjänsterna. Vi menar att den kompetens och resurs som informationssekreterarna representerar som samordnare och i funktionen att hjälpa, stödja och stimulera det regionala och lokala trafiksäkerhetsarbetet måste tas till vara. Det gäller inte minst att ge det lokala arbetet en fast struktur. På denna punkt önskade vi en tydligare skrivning i betänkandet, och i ett särskilt yttrande, som vpk och centerpartiet fogat till betänkandet, framhåller vi följande: ”I varje län kommer NTF och landstingen att bygga upp regionala informationsorgan. Vi förutsätter att man inom dessa organ bör kunna ta tillvara den resurs som informationssekreterarna i TSV:s nuvarande distriktsorganisation utgör.” Herr talman! Med detta har jag velat markera ett par frågor som vi anser angelägna i anslutning till detta betänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Tre löntagarfonder har gemensamt köpt 18 96 av aktierna och 23 90 av röstvärdet i armaturföretaget AB Fagerhults. Anledningen till att fonderna agerade gemensamt är att ingen fond enligt gällande bestämmelser får ha mer än 8 Jo av rösterna i ett företag. 1. Anser finansministern kringgåendet av 8-procentsregeln vara förenligt med ambitionen att begränsa fondernas makt i enskilt företag? 2. Anser finansministern att fondernas gemensamma uppträdande är förenligt med de motiv som redovisades för att tillskapa fem fonder?
Herr talman!

Genom att på det sätt jag nu redovisat begränsa varje löntagarfondsstyrelses möjligheter att förvärva aktier ville man undvika att de fem löntagarfondsstyrelsernas och fjärde fondstyrelsens sammanlagda aktieinnehav i ett företag skulle komma att motsvara 50 96 eller mer av röstetalet i bolaget. Skälet till att fem löntagarfondsstyrelser inrättades var att man ville tillgodose krav på decentraliserad förvaltning och spritt inflytande. Som placerare av riskkapital och aktieförvaltare är också fondstyrelserna oberoende av varandra och sinsemellan helt självständiga. När det gäller AB Fagerhults så förvärvade tre löntagarfondsstyrelser aktier motsvarande tillsammans 23 6 av röstetalet i bolaget. Inte för någon av de tre fondstyrelserna uppgick röstetalet till 8 70. Enligt uppgift har en av fondstyrelserna nu sålt sitt innehav i Fagerhults. Av vad jag nu har sagt framgår att fondstyrelsernas förvärv inte strider mot lagstiftningen om AP-fonden eller mot de motiv som redovisades för att tillskapa fem löntagarfondsstyrelser.

Herr talman! Först ber jag att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Det har inte så mycket med saken ått göra att inte någon av fonderna har köpt exakt 8 Io av aktierna i företaget utan bara nästan 8 96. Det har inte heller så mycket med saken att göra att en av fonderna har sålt sina aktier i företaget. Det intressanta med frågeställningen är att fondmotståndarna hävdar att införandet av löntagarfonder skulle leda till att man gav löntagarfonderna en möjlighet att ta makten över det svenska näringslivet. Som argument mot detta hävdade man från socialdemokratins sida att fonderna var för sig skulle ha en oberoende ställning. Man inskärpte detta mycket klart genom att säga att fonderna skulle ha självständiga kanslier och att de skulle agera självständigt. Fondmotståndarna sade: Det kommer de inte att göra, utan de kommer att agera gemensamt. Socialdemokratin försökte också framställa fonderna som mindre farliga genom att införa en begränsning till 8 76 av aktierna. Det är riktigt, som finansministern säger, att taket på 8 90 för de enskilda fonderna från början genomfördes för att man inte skulle behöva ha ett generellt tak på maximalt 50 26. Att fonderna bara skulle få köpa 8 9 var just ett uttryck för att man inte ville att fonderna skulle kunna samverka för att komma över 50 96. Men nu gäller inte mina frågor om det är så att fonderna var för sig får lov att köpa 8 20. Frågan baserade sig på det faktum att fonderna i det här fallet har samverkat och uppträtt gemensamt, och det måste rimligtvis stå i strid med de mycket klara löften som gavs att fonderna inte skulle agera gemensamt. Vad som har hänt är också att de de facto medvetet har kringgått denna begränsning. Ett av skälen till att finansministern i sin egen proposition talade om att 8 20 skulle vara det maximala innehavet var att den enskilda fonden inte skulle ta företagaransvar. Om man, som i det här fallet, hade kommit upp i 23 96 i ett annat företag, hade man otvivelaktigt tvingats ta ett ägaransvar. Jag måste därför framföra min fråga en gång till och understryka det som är själva frågeställningen, nämligen om finansministern anser att det är förenligt med motiven och riktlinjerna för löntagarfonderna att de uppträder gemensamt för att kringgå denna 8-procentsregel. Om han svarar ja, säger han också ja till det som fondmotståndarna hela tiden har sagt, nämligen att detta är inte ett sätt att skapa löneåterhållsamhet, inflytande eller insyn utan ett sätt att ta makten över företagen i det svenska näringslivet. Än en gång: Vad frågan gällde var om finansministern anser att det gemensamma uppträdandet för att gå runt 8-procentsregeln är förenligt med de riktlinjer som angavs i propositionen.
Herr talman! Mitt svar på den frågan är att fondernas inköp av aktier i detta företag icke skedde i avsikt att kringgå 8-procentsregeln. Den samverkan som här ägde rum bestod i att fonderna när denna aktiepost utbjöds köpte aktieposter vid samma tillfälle. Att hävda att fonderna därutöver kommer att verka såsom ägare i detta företag, i strid med lagstiftningen och riksdagens intentioner, har Gunnar Hökmark över huvud taget inget underlag för.
Herr talman! Det är heller inte vad jag sade. Jag ställde frågan, om det gemensamma uppträdandet för att ta över röstvärdet i ett företag var förenligt med de mycket klara riktlinjerna om fondernas oberoende ställning. Finansministern anförde ju själv i propositionen att 8-procentsregeln kom till för att fonderna inte skulle ta på sig något företagaransvar. Detta är någonting som finansministern särskilt underströk i sin proposition om löntagarfonderna. Sedan agerar fonderna inte som oberoende och självständiga fonder utan gemensamt och gör ett mycket överraskande köp. Då är frågan — den förblir säkert obesvarad här i kammaren — om det är så att det är förenligt med deras oberoende ställning och begränsningen till 8 9, avseende att de icke skall ta på sig företagaransvar, att de köper en så här stor summa tillsammans. Detta är precis vad vi fondmotståndare hävdade skulle komma att ske: att fonderna uppträder gemensamt och steg för steg kommer att kunna ta makten över företagen. Även herr Feldts uteblivna svar på frågan är ett klart besked om att vi fondmotståndare hade rätt och att vad socialdemokraterna sade bara var en försvarslinje.

Herr talman! Erkki Tammenoksa har frågat mig om jag avser att föreslå ändringar i skattelagen i syfte att ändra lagen så att låneräntorna är avdragsgilla även om fastigheten är belägen i en annan kommun. Inkomst av fastighet skall beskattas i den kommun där fastigheten är belägen. Om underskott av fastighet uppkommer vid taxeringen, t.ex. på grund av ränta på lån som lagts ned i fastigheten, och denna är belägen i en annan kommun än hemortskommunen får underskottet inte dras av vid taxeringen i hemortskommunen. Detta har, som Erkki Tammenoksa nämnt, behandlats av bostadskommittén i delbetänkandena SOU 1984:34-36. Kommittén har därvid uttalat att den överväger att föreslå att förbudet mot avdrag i hemortskommunen för ett underskott av fastighet i en annan kommun tas bort. Kommittén kommer således att i sitt fortsatta arbete behandla denna fråga. Enligt min mening bör arbetet slutföras och ett förslag från kommittén avvaktas innan ställning tas till hur bestämmelserna bör se ut i framtiden.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag förstår att statsrådet inte kan komma med ett klart besked om lagändringar. Det är så att skatterna, som är det mest överlägsna instrumentet för att skaffa inkomster till samhället i syfte att skapa en rättvis fördelning bland medborgarna, också ger sidoeffekter så att en gång beslutade regler förlorar sitt värde. Medborgarna måste uppleva skattesystemet som rättvist. Men i vissa fall har en gång beslutade lagändringar förlorat sitt innehåll. Jag har under min tid här i riksdagen följt frågan om ränteavdrag för lån beträffande fastighet som är belägen i en annan kommun än den som man är skriven i. Efter flera turer har frågan vandrat till bostadskommittén, som framgick av statsrådets svar. När lagändringen kom till stånd var syftet givetvis att man inte skulle utnyttja ränteavdrag för lån avseende kommunalskatt, om fastigheten var belägen i en annan kommun än hemortskommunen. Tanken var väl att endast räntan på lån för egen bostad i hemkommunen skulle vara avdragsgill. Bostadskommittén har i sitt delbetänkande konstaterat att det finns olika sätt att kringgå denna begränsning. Det vore bra om skattelagarna ändrades så som bostadskommittén avser att föreslå, så att man i fortsättningen helt i lagens anda kan dra av skuldränta även från kommunalskatten. När LO överlämnade sitt remissvar beträffande inkomstskattereformen år 1981 tog man upp frågan om kommunal hemortsrätt vid beskattningen. LO tyckte också att de nuvarande reglerna kan framstå som godtyckliga. Eftersom ett kringgående av bestämmelserna såvitt jag förstår är möjligt endast mellan makar eller motsvarande, återstår givetvis frågan varför inte ensamstående skall ha samma möjligheter att dra av räntan i kommunalskatten. Det vore bra om statsrådet kunde instämma med mig i att lagen borde ses över.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av vissa leveransdelägares behandling i skattehänseende till följd av de särskilda bestämmelserna i anslutning till Vänerskogskonkursen. Riksdagens beslut innebär i princip att en skogsägare skall kunna få skattekompensation för den del av förlusten i konkursen som överstiger 4 000 kr. Bertil Jonassons fråga gäller hur bestämmelserna skall tolkas när skogsförsäljningen skett från en samägd fastighet. Enligt Bertil Jonasson synes bestämmelserna tillämpas så att varje delägares underlag för kompensation reduceras med 4 000 kr. Bertil Jonasson anser att man därmed i många fall skulle kringgå avsikten med riksdagsbeslutet. Han anser att man i samägandefallen bör undanta bara ett belopp om 4 000 kr. En utgångspunkt i propositionen var att kompensation skulle lämnas endast om förlusten var av sådan storleksordning att skatteuttaget kunde väntas ha en påtaglig effekt på skogsägarens ekonomiska situation. Skatteutskottet instämde i detta. Utskottet slog också fast att vid samäganderätt varje delägares kompensation borde beräknas på den del av förlusten som belöpte på honom. Riksdagen godkände de grunder för kompensationen som angetts i propositionen och skatteutskottets betänkande. Mot den här redovisade bakgrunden anser jag det riktigt att i samägandefallen reducera underlaget för varje delägares kompensation med 4 000 kr. Någon särskild åtgärd från min sida är därför inte aktuell.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

I interpellationer, frågor och motioner har bl.a. jag haft anledning att följa upp denna fråga. Det är skogsägare i västra Sverige, speciellt i Värmland, som drabbats. Enligt min uppfattning borde hel kompensation ha utgått, dvs. man borde icke behöva betala skatt för pengar som man icke har fått. Detta borde ha varit möjligt med tanke på nuvarande resurser med datateknik o. d. Jag är den förste att säga att man skall betala skatt om man har inkomster. Men det måste ligga utanför möjligheternas gräns att ålägga något att betala skatt på pengar som vederbörande aldrig har fått eller sett. Efter många turer kom man ändå fram till det resonemang som har redovisats i svaret. Det är riktigt att vi fick nöja oss med det beslut som fattades. Man får 50 96 av den del av förlusten, som överstiger 4 000 kr. Man skall också få tillbaka momsen på det belopp som överstiger 4 000 kr. enligt min tolkning. Jag har förstått att riksskatteverket har tolkat det på så sätt att det skall bli 4 000 kr. per deltagare i självrisk i här angivna avseenden. I utskottets betänkande står det emellertid på s. 5: ”Vad gäller sådana dödsbon och handelsbolag bör varje delägare kunna erhålla kompensation beräknat på den del av förlusten som belöper på honom. Motsvarande bör gälla också vid samäganderätt.” Jag tolkar detta — och det gör inte bara jag, utan jag kan också stödja mig på uttalanden från jurister — som att det skall gälla fastigheten som sådan. När man skall deklarera momsen handlar det ju om hela fastigheten. Jag har utgått ifrån — och det har riksdagen och utskottet också gjort — att det var leverantör och hel fastighet som avsågs. Jag vill fråga finansministern: Hur har finansministern själv tänkt när han skrev proposition 196? Kan det vara riktigt att varje familj som är delägare skall förlora 4 000 kr. per medlem? Det drabbar den familjen mycket hårt. Hur kan man komma fram till en sådan ståndpunkt? Dessa frågor tycker jag att man har rätt att få svar på från finansministern i dag.
Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att Bertil Jonasson skall vara ganska nöjd — inte nödvändigtvis med mitt svar, men med hur hela denna fråga avlöpte. Det var Bertil Jonasson som fäste min uppmärksamhet på vilka konsekvenser det här skulle få för skogsägarna i Värmland, och han har också varit mycket aktiv för att driva fram det som blev riksdagens beslut. Det har skett något ganska unikt i lagstiftningssammanhang. Ett utslag i högsta domstolen — inte inom skatteväsendet — ledde till detta resultat. Det var också det som gjorde att riksdagen på regeringens förslag beslutade om sådan här kompensation, något som jag inte tror har utgått tidigare. När jag gör samma tolkning som riksskatteverket är det därför att kompensationen faktiskt gällde den enskilde skogsägaren. Det hjälper inte att Bertil Jonasson anser att skogsägarna vid samäganderätt ingår i en familj. Var och en av dem var skogsägare. Hade en enda av medlemmarna i en sådan familj ägt skogsfastigheten skulle också i det fallet bara 4 000 kr. gälla vid beräkningen av förlusterna. Om vi tillämpade Bertil Jonassons metod skulle vi skapa en annan orättvisa, om vi jämför mellan dem som bara har en ägare till fastigheten och dem som har kunnat delat upp äganderätten på flera. Syftet var att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den enskilde skogsägaren, och det är detta vi måste ha som utgångspunkt när vi tolkar riksdagsbeslutet om att kompensationen skulle gälla förluster ovanför en nivå på 4 000 kr. Kompensationen skulle gälla för den enskilde skogsägaren. Det var regeringens avsikt med det förslag som lades fram.
Herr talman! Finansministern säger att han tycker att jag borde vara nöjd med hur frågan avlöpte. Jag upprepar det jag sade när beslutet fattades, vilket framgår av protokollet, nämligen att jag är tacksam för att finansministern tog upp den här frågan. Jag har, som finansministern också säger, kämpat väldigt hårt för att rättvisa skulle uppnås i det här fallet. Hela riksdagen var på det klara med att den tidigare lagstiftningen var felaktig, och därför har den också ändrats. Detta är tacknämligt. Men det hjälper ändå inte de människor som har fått och får genomlida konsekvenserna av konkursen, med många tragedier som följd. Jag skall inte än en gång gå in på dem här i riksdagen, men jag skulle kunna ge exempel på många sådana tragedier. Syftet med beslutet var att man skulle lindra konsekvenserna av konkursen, och det gör man. Men jag tycker inte att man gör det till fullo när man tolkar beslutet så att varje enskild delägare skall vara tvungen att göra reduktionen. Jag tycker det är inkonsekvent, eftersom ju momsen redovisas för hela fastigheten. Jag har i och för sig ingenting emot att momsen redovisas för hela fastigheten, men det blir inkonsekvent om man ej följer samma princip beträffande kompensation. Jag måste uttrycka mitt missnöje med att det har blivit så här. Vi som agerade i frågan utgick ifrån att samma princip skulle gälla i det här avseendet som vid momsberäkningen, då det är fråga om en fastighet eller en leverantör. Av skadan blir man vis, heter det. Jag är trots allt tacksam för att vi kunde uppnå någorlunda rättvisa i det här fallet, och jag har också uttryckt min tacksamhet till finansministern. Men jag beklagar att man inte velat fullfölja syftet helt när det gäller de fall vi har diskuterat. Jag avser då både enskilda skogsägare med samäganderätt och sterbhusdelägare.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 22 behandlas budgetpropositionens förslag om vissa anslag inom industridepartementets område. Förutom motioner som direkt berör de aktuella förslagen behandlas motionsyrkanden beträffande de regionala utvecklingsfonderna, räntestöd till varvsföretag m.m. Till betänkandet har fogats 32 reservationer. Ett flertal av dessa har föranletts av yrkanden i den moderata besparingsmotion som väckts bl.a. med anledning av propositionen. Våra besparingsförslag skall ses i relation till de andra åtgärder —t.ex. på skattepolitikens område — som vi föreslagit i syfte att främja näringslivets konkurrenskraft och förbättra lönsamheten. Dessa förslag utgår från vårt synsätt att man med en mer generell ekonomisk politik bättre kan främja näringslivets utveckling än med olika former av bidrag och subventioner. Besparingar blir alltmer ofrånkomliga i ett läge med allt större utlandsupplå ning och ökade statsskuldsräntor. Även här, för att ånyo anknyta till det långsiktiga perspektivet, innebär uteblivna åtgärder en tempoförlust i vår strävan att skapa ett mer företagsvänligt näringsklimat, som kan ges förutsättningar att generera en ekonomisk resurstillväxt inom den produktiva sektor som skall bära upp och kunna försörja den offentliga sektorn. Jag vill därför erinra om de besparingsförslag som framlagts från vår sida avseende budgetåret 1983/84 och nu löpande budgetår. Genom att den socialistiska riksdagsmajoriteten konsekvent har motsatt sig dessa förslag till omfattande besparingar har statsutgifterna tillåtits växa i motsvarande mån, vilket i sin tur försämrar utgångsläget för de på sikt ofrånkomliga åtgärder som måste sättas in för att få balans i den svenska ekonomin. Jag vill med detta, herr talman, kraftigt understryka vilken betydelse uteblivna besparingsåtgärder har, sett i ett mera långsiktigt perspektiv. Sammanfattningsvis innebär våra yrkanden i de reservationer som fogats till det betänkande som kammaren nu behandlar besparingar på drygt 442 milj.kr. Härutöver tillkommer det förslag om redovisas i reservationen nr 12 beträffande omläggning av utvecklingsfondernas verksamhet. Enligt vår mening bör fondernas utlåning successivt minskas med sikte på avveckling. Härigenom kan en del av det kapital som tidigare har ställts till fondernas förfogande återföras till staten. I vår motion nr 2623 anger vi att riktpunkten bör vara att minst 50 milj.kr. under budgetåret 1985/86 skall komma staten till godo på detta sätt. På sikt bör detta innebära betydande minskning av upplåningsbehovet med hänsyn till fondernas totala tillgångar. Av balansräkningen för 1983 — det är alltså den senast tillgängliga — framgår bl.a. att den totala utlåningen av statsmedel och landstingsmedel från utvecklingsfonderna uppgick till 1053 milj.kr. De likvida medlen uppgick samtidigt till ett något större belopp, nämligen 1 063 milj.kr. Det förtjänar dock påpekas att ett antal faktorer bör beaktas när man diskuterar relationen mellan utlåningen och de likvida medlen. Uppgifterna avser situationen vid årskiftet 1983/84, dvs. den 31 december, då likviditeten var som bäst. Återbetalning av lån sker ofta i slutet av året. Eftersom de likvida medlen är länsfördelade och varje fond behöver en viss rörelsefrihet blir den sammanlagda likviditeten för hela landet relativt stor. Likviditeten och utlåningen skall ses i relation till att utvecklingsfonderna årligen omsätter ungefär 500 milj.kr. Men, herr talman, även med beaktande av dessa påpekanden kan det bli fråga om betydande belopp som kan återföras till statsbudgetens inkomstsida. Min kollega Lars Ahlström kommer i ett senare inlägg att ytterligare kommentera de förslag som vi fört fram beträffande en omläggning av utvecklingsfondernas verksamhet. Jag skall i det följande redovisa motiven för en rad andra reservationer. I reservation nr 1 begär vi en minskning av kommittéanslaget. Från detta anslag bestrids även utgifter för ett antal branschpolitiska råd. Dessa bör enligt vår uppfattning successivt läggas ned, varför ytterligare besparingseffekter kan åstadkommas i kommande budget. Detta arbete bör inledas snarast. Av denna anledning beräknar vi ett, i förhållande till regeringens förslag, med 4 milj.kr. minskat anslag. Regeringen föreslår att drygt 46 milj.kr. anslås till statens industriverk för nästa budgetår för förvaltningskostnader samt 4,5 milj.kr. för utredningsverksamhet. Enligt vår uppfattning måste en neddragning av verkets verksamhet inledas med sikte på en snar nedläggning, varvid vissa verksamheter överförs till andra myndigheter — i första hand till styrelsen för teknisk utveckling . Det måste allvarligt ifrågasättas om nyttan av många av de verksamheter som SIND i dag svarar för står i rimlig proportion till kostnaderna. I samband med övervägandena år 1983 om SINDS:s organisation riktades från vår sida mycket stark kritik mot regeringens förslag. Vi står fast vid den kritiken. Kritiken gällde — som vi påpekar i reservation nr 3 — bl.a. överföringen till SIND av vissa regionalpolitiska uppgifter och de ökade resurserna för branschutredningar och olika slag av riktade stödinsatser. De beslut om industripolitiken under budgetåren 1984 86 som riksdagen på regeringens förslag fattade våren 1984 innebar att en rad nya uppgifter lades på SIND. Därmed betonades ytterligare SIND:s roll som huvudinstrument för en selektiv och centralistisk statlig industripolitik. Det finns därför starka skäl att ta upp frågan om myndighetsorganisationen till ny prövning. En sådan prövning bör ingå som ett led i en mer genomgripande omorganisation, omläggning, av industripolitiken — det handlar mera om en avveckling av näringspolitiken för att i stället öka inslaget av näringsfrihet. Det är det yttersta syftet med vår politik. Genom en övergång från selektiva stödformer till generellt verkande åtgärder bör huvuddelen av den verksamhet som för närvarande bedrivs inom SIND kunna avvecklas. Återstoden bör föras över till andra myndigheter senast under budgetåret 1985/86. Regeringen bör därför lägga fram förslag till en ny organisationsstruktur enligt de riktlinjer som vi har redovisat i våra motioner. Redan under nästa budgetår bör betydande besparingar kunna göras på de olika anslagen till SIND:s verksamhet. I reservation nr 4 begär vi en minskning av anslaget till förvaltningskostnader med 11 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Utredningsverksamheten vid SIND bör därför, som vi anför i reservation nr 6, avbrytas. Något särskilt anslag för experter m.m. i samband med verksamheten bör inte anvisas för nästa budgetår. Härigenom och genom den föreslagna minskningen av anslaget till förvaltningskostnader uppnås en besparing av sammanlagt 15,5 milj.kr. I den mån det anses önskvärt att utredningar nära slutskedet fullföljs, bör kostnaderna härför bestridas från det sistnämnda anslaget genom besparingar i fråga om andra program. I budgetpropositionen föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett förslagsanslag om 90 milj.kr. som ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder. Samtidigt påpekar regeringen att riksdagen nyligen beslutat om ett nytt system för s.k. u-krediter. Det aktuella anslaget kommer därför för nästa budgetår endast att belastas av kostnader för åtaganden som ingås intill utgången av år 1984. I reservation nr 10 föreslår vi att riksdagen avslår regeringens förslag. Enligt vår mening skall kostnaderna för gjorda åtaganden täckas av medel från biståndsanslagen under utrikesdepartementets huvudtitel, utan någon motsvarande uppräkning av anslagen. Den reella budgetbelastningen under nästkommande budgetår kan då minskas med 90 milj.kr. Från ett anslag som disponeras av SIND bestrids kostnader för strukturoch utvecklingsprogram inom olika industrisektorer. Dessutom ges stöd till vissa exportfrämjande åtgärder. Med hänvisning till vad vi säger i den moderata partimotionen om behovet av omläggning av näringspolitiken bör denna typ av anslagsposter successivt avvecklas. Vi noterar emellertid att en betydande del av anslaget behövs för redan gjorda åtaganden samt som reservmedel i extraordinära situationer, t.ex. rörande tekoområdet. Denna typ av selektivt stöd bör snarast avvecklas som ett led i en allmän avreglering inom näringspolitikens område. Anslaget för nästa budgetår bör, som anges i reservation 11, minskas med 10 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. Programmet för övriga industrisektorer bör avvecklas omedelbart, medan branschprogrammet för den trätekniska industrin bör upphöra under budgetåret 1986/87. Regeringen föreslår att stödformen strukturgaranti upphör med utgången av innevarande budgetår. Vi föreslår, med hänvisning till motion 1983/ 84:2644, att även systemet med industrigarantilån slopas från samma tidpunkt. Anslaget för täckande av förluster med anledning av garantigivningen bör därigenom kunna minskas med 25 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Denna typ av garantier medför, som vi framhåller i reservation 19, att riskbedömningen av olika projekt snedvrids. En sedvanlig kommersiell kreditprövning leder till en bättre fördelning av resurser. I reservationerna 20, 21 och 23 tar vi bl.a. upp frågan om ett fristående forskningsråd. Vi anser, i likhet med våra moderata kolleger i utbildningsutskottet, att det skulle vara en styrka för den tekniska forskningen om huvuddelen av anslagen till denna forskning fördelades av ett fristående tekniskt forskningsråd. Riksdagen bör alltså uttala sig för att ett tekniskt forskningsråd inrättas under utbildningsdepartementet och att detta råd övertar den s.k. tekniska forskningsrådsfunktionen inom STU. Teknisk forskning och utveckling är nödvändig för att svensk industri skall kunna behålla sin konkurrensförmåga. En mycket stor del av den tekniska forskningen finansieras i dag med medel fördelade av STU. Däremot saknas inom det tekniska forskningsområdet en motsvarighet till de forskningsråd som finns t.ex. inom de medicinska och naturvetenskapliga områdena. Den nya forskningsrådsfunktion som knutits till STU är enbart rådgivande. Detta är en avgörande skillnad i jämförelse med forskningsråden i övrigt. I dessa råd fattas besluten på inomvetenskapliga grunder av forskare. Det skulle vara en styrka för den tekniska forskningen att en huvuddel av anslagen till denna forskning fördelas av ett fristående tekniskt forskningsråd. Statens primära roll är att svara för uppbyggnaden av kvalitativt högtstående basresurser och att vidta sådana generella åtgärder, bl.a. på beskattningens område, som ökar företagens möjligheter att själva satsa på teknisk forskning och utveckling i nära samverkan med universitet och högskolor. Ett återinförande av det särskilda forskningsavdraget är, enligt våra moderata förslag, ett angeläget steg i denna riktning. Från dessa utgångspunkter bör anslaget till STU minskas med 100 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Som framgår av våra reservationer som berör STU skall 70 milj.kr. föras över till det föreslagna fristående tekniska forskningsrådet under utbildningsdepartementet, medan 30 milj.kr. kommer att utgöra en real besparing. Därtill bör det bättre resursutnyttjande som en samordning mellan SIND och STU innebär enligt vårt förslag kunna ge möjlighet till ytterligare besparingar. Den utveckling som har skett på kreditmarknaden under senare år har inneburit väsentligt bättre möjligheter för företagen att skaffa kapital för finansiering av riskfyllda investeringar. Dessutom har företagens behov av extern finansiering minskat. De motiv som låg bakom bildandet av industrifonden 1979 har således försvagats högst väsentligt. Fonden bör, som vi anger i reservationerna 27 och 28, avvecklas genom att influtna medel i form av återbetalningar tillförs statsbudgetens inkomstsida. Vi föreslår därför att regeringens hemställan om ett reservationsanslag om 200 milj.kr. avslås av riksdagen. Vi vill i detta sammanhang återigen påminna om vårt förslag om ett återinfört forskningsoch utvecklingsavdrag för näringslivet. Den föreslagna besparingen bör delvis kunna finansiera det intäktsbortfall som ett återinfört forskningsoch utvecklingsavdrag innebär för statskassan. I motionen erinras om att nuvarande former för statligt varvsstöd gäller till utgången av år 1986. Dessförinnan skall riksdagen ta ställning till huruvida stödet skall avvecklas eller fortsätta i nuvarande eller i någon annan form. Enligt motionärernas mening finns det anledning att då allvarligt överväga att samla besluten i samtliga kreditärenden till riksgäldskontoret. I samband med detta bör särskild vikt läggas vid rekryteringen av kommersiellt erfaren personal till riksgäldskontoret. I vår reservation nr 32 instämmer vi i motionens synpunkter om organisationen för det statliga varvsstödet. Vi har funnit att övervägande skäl talar för att besluten i stödärenden skall samlas till riksgäldskontoret. Därför föreslår vi i reservationen ett uttalande från riksdagens sida med den innebörden att regeringens kommande förslag i organisationsfrågan skall bygga på en sådan lösning. Herr talman! Med det anförda ber jag att till sist få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som fogats till detta betänkande från näringsutskottet.

Herr talman! Betänkande nr 22 från näringsutskottet avser ju nästan hälften av industridepartementets verksamhet, åtminstone om man räknar i pengar och summerar de olika anslagen. Det handlar om anslag till företagsutveckling, till teknikutveckling, till småföretagen, till hemslöjd osv. Det är förstås av stort intresse att få en sådan inriktning och fördelning av de olika anslagen, att det långsiktigt främjar en positiv näringslivsutveckling i landet. De övergripande målen måste vara att kunna flytta fram positionerna för företagen, och då alldeles speciellt för de mindre och medelstora företagen, som är så avgörande för landets utveckling. Utformningen av samhällets industripolitiska organisation spelar ju också i det sammanhanget en mycket viktig roll. Jag vill påstå att den här regeringen har en mycket stark förkärlek för statens industriverk och för selektiva industripolitiska åtgärder, t.ex. via Industrifonden. Det kommer till uttryck på flera olika sätt. Från centerns sida efterlyser vi en mycket bättre och mera naturlig arbetsfördelning mellan SIND och styrelsen för teknisk utveckling och en annan resursfördelning mellan Industrifonden och t.ex. de regionala utvecklingsfonderna. Ansvaret för teknikutvecklingen inom småföretagen bör åvila STU, som genom samarbete med de regionala utvecklingsfonderna kan åstadkomma en positiv teknikutveckling inom småföretagen. Av avgörande betydelse för möjligheterna att upprätthålla en spridd näringsstruktur är ju en livskraftig initiativrik småföretagsamhet. Det ger också i sin tur möjligheter till en decentraliserad bosättning över hela landet och goda servicefunktioner. I Sverige finns det drygt 290 000 privata företag, och nästan alla dessa har färre än 200 anställda. Småföretagens roll i en decentraliserad industripolitik är därför något av A och O, vill jag påstå. Vi har från centerns sida många gånger haft anledning att rikta kritik mot socialdemokraterna för deras bristande intresse för småföretagen och för skapandet av en decentraliserad näringsstruktur. När riksdagen nu behandlar årets regeringsförslag avseende industridepartementets verksamhetsområde i detta avseende kvarstår faktiskt vår kritik. Alltför mycket, anser jag, i regeringens och socialdemokraternas politik är ägnat åt de stora företagen. Det är dit de stora resurserna går. Jag vill påstå att man visar en betydande njugghet när det gäller stödet till småföretagsutvecklingen men visar stor generositet i fråga om stöd till större industriföretag. På den punkten har vi många exempel. Stödet till de regionala utvecklingsfonderna är ett sådant exempel — det stödet hålls nere. Tindustriverkets petita för nästa budgetår, alltså det vi nu behandlar, äskar man ökade anslag på totalt 66 milj.kr. för bl.a. administrationstillskott till de regionala utvecklingsfonderna och för att förstärka fondernas finansieringsverksamhet. Till finansieringsverksamheten har SIND begärt 50 milj.kr. Men regeringen säger nej och detsamma gör utskottets majoritet, som faktiskt i denna fråga består av fler partier än socialdemokraterna. När jag lyssnade på vad Sten Svensson tidigare sade i sitt anförande, blev jaglitet orolig inför framtiden därför att man från moderaternas sida vill gå så långt att man t.o.m. ifrågasätter om utvecklingsfonderna över huvud taget skall syssla med kreditgivning. Vidhåller man i fortsättningen den uppfattningen så finns det en uppenbar risk för att man minskar förtroendet för en slagkraftig icke-socialistisk småföretagspolitik, där utvecklingsfonderna faktiskt utgör ett väsentligt inslag. Socialdemokraterna visar en större givmildhet när det gäller Industrifonden. Då bör vi hålla en sak i minnet, och det är att de som i första hand kan utnyttja stöd via Industrifonden är i huvudsak de större företagen. Och de företagen har i regel betydligt större möjligheter än småföretagen att tillgodose sitt behov av kapital. Enligt centerns mening — och vi har anmält det i motioner och även i reservationer till detta betänkande — bör anslaget till Industrifonden halveras i förhållande till regeringens förslag och endast uppgå till 100 milj.kr. De 100 milj.kr. som då frigörs bör i stället anslås till småföretagsutveckling i enlighet med det förslag som industriverket lämnat, till ökade anslag till STU, till hantverksnäringen och till hemslöjden. Det innebär att ytterligare 66 milj.kr. skulle kunna tillföras utvecklingsfonderna för ökade insatser inom områden som nyetablering av företag och utbildning samt för att stärka finansieringsverksamheten hos de regionala utvecklingsfonderna. Den är betydelsefull, inte minst i de s.k. skogslänen. Jag vill också i detta sammanhang betona att STU inte bör ha någon direkt långivning till storföretagen, utan stödet bör inriktas att utgå uteslutande till de mindre och medelstora företagen. Det har vi anmält i en reservation och också baserat det på motioner. Herr talman! Hantverksnäringarna har en stor betydelse för möjligheterna att upprätthålla sysselsättning och service. De behandlas också i detta betänkande, och jag vill påminna om vad dåvarande industriministern framhöll i 1982 års småföretagsproposition, då man behandlade just hantverksnäringarna. Jag vill också påminna om att över 200 000 människor i det här landet är sysselsatta inom hantverksnäringarna. De spelar alltså en mycket betydelsefull roll i sysselsättningssammanhang. Från centerns sida har vi tidigare föreslagit att en särskild statlig hantverksnämnd skall inrättas för att tillvarata och utveckla hantverksnäringarna. Tyvärr har riksdagen avvisat det kravet, och det kan jag inte tolka på annat sätt än att regeringen och socialdemokraterna inte visar särskilt stort intresse för hantverksfrågorna. Nu har emellertid en särskild nämnd inrättats på initiativ av SHIO Familjeföretagen. Det är bra. Det är ett steg i rätt riktning. Vi menar från centerns sida att staten med tanke på vikten av att upprätthålla och skapa sysselsättning samt att bevara kunskapen om de gamla hantverksyrkena bör ta ett ansvar för dessa frågor och anvisa ett anslag till den hantverksnämnd som SHIO-Familjeföretagen inrättat. Vi har tillsammans med folkpartiet föreslagit att 1 milj.kr. skall anslås till den nämnden. Dessa pengar kan lämpligen tas från de medel som blir över genom att man minskar anslaget till Industrifonden. Närbesläktad med hantverksnäringarna är otvivelaktigt hemslöjden. Även den näringen får en mycket njugg behandling av utskottets majoritet. Utskottsmajoriteten hänvisar till det statsfinansiella läget när man inte vill ge större anslag till hemslöjden och följa det förslag som nämnden för hemslöjdsfrågor lagt fram. Jag vill påstå att utskottets ställningstagande och även regeringens förslag på den punkten närmast är skandalöst. Det som hemslöjden behöver är en förstärkning av konsulentverksamheten, men det, menar först regeringen och sedan utskottet, får ske genom en neddragning av anslagen till övrig verksamhet inom slöjdsektorn och anslaget till Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund. Det är, herr talman, inget annat än ett dråpslag mot strävandena att förbättra förutsättningarna för hemslöjden och går stick i stäv med de intentioner och beslut som riksdagen för något år sedan fattade. Jag vill fråga Wivi-Anne Radesjö, som företräder socialdemokraterna i den här debatten: Varför hänvisar ni socialdemokrater alltid till det statsfinansiella läget när det gäller småskalig verksamhet, när det gäller stöd till näringar som har betydelse för bl.a. glesbygdsregionen, men aldrig när det gäller storskaliga satsningar? Varför saknas det alltid pengar för småskalig verksamhet men inte när det gäller större industriföretag? Jag vill göra en jämförelse för att visa hur njuggt man behandlar en del verksamheter. I Tilläggsbudget III, som nu håller på att behandlas i riksdagens utskott, föreslår man att anslaget för utländska ministerbesök skall uppräknas med 1 milj.kr. Det är ett kommittéanslag. Man skulle kunna påstå att socialdemokraterna värderar det här enmiljonsanslaget för att ta emot utländska ministerbesök högre än att satsa på hantverksnäringen eller slöjdnäringen. Man skulle kanske kunna påstå att regeringen anslår pengar för att visa stor gästfrihet men snålar med pengar till hemslöjd och hantverk, det som kan ge sysselsättning framför allt i regioner vilka som regel är undersysselsatta. Från centerns sida föreslår vi att ytterligare 1,2 milj.kr. anvisas som en förstärkning av anslaget till fftämjande av hemslöjden. Det här utökade anslaget får avse utbyggnad av konsulentverksamheten och skulle då också ge utrymme för ytterligare satsningar på sameslöjden genom att man därigenom kunde inrätta en tredje slöjdkonsulenttjänst för sameslöjd. Sedan över till anslaget för Norrlandsfonden, som också tas upp i det här betänkandet. Jag vill påminna om att Norrlandsfonden alltsedan bildandet spelat en mycket aktiv roll inom näringsoch regionalpolitik. Många industriprojekt skulle inte ha kommit till utförande om inte fonden medverkat med riskkapital. Många gånger har Norrlandsfondens risktagande också möjliggjort satsningar där andra finansiärer tvekat. År 1983 beslutade riksdagen på regeringens förslag att medelsramen för Norrlandsfonden skulle minska med 10 milj.kr. årligen. Jag vill påstå att det på ett avgörande sätt har försvårat för Norrlandsfonden att uppfylla sin roll för näringslivet i norra Sverige. Den slutsatsen har också styrelsen för Norrlandsfonden kommit till. Man har begärt att det årliga anslaget nästa budgetår, som vi nu behandlar, åter skall uppgå till 30 milj.kr. Det har vi från centerns sida funnit välgrundat. I ett läge med fortsatt hög arbetslöshet och betydande avfolkningsproblem i Norrlandslänen är det inte försvarbart att på det sätt som utskottets majoritet gör försvåra näringslivsutvecklingen genom att hålla nere anslaget till Norrlandsfonden. Man håller ju samtidigt också nere anslagen till utvecklingsfonderna. Sammantaget får det här en mycket negativ effekt. Till sist, herr talman, några ord om utvecklingsfonderna, styrelserna och målgruppen. Jag vill först uttala en stor tillfredsställelse över att industriministern inte funnit anledning att förändra avtalen med landstingen när det gäller styrelsens sammansättning. Den uppfattningen har också utskottet enhälligt kommit fram till. Jag vill uttala en stor tillfredsställelse på den punkten. Det är viktigt att utvecklingsfonderna nu får arbetsro. Det råder en bred enighet inom landstingen, som är den andra parten när det gäller utvecklingsfonderna — staten och landstingen delar ju på huvudmannaskapet — om att de regler som nu gäller för utvecklingsfonderna utgör ett viktigt inslag i samarbetet mellan just staten och landstingen. Det är viktigt att det goda samarbete som har funnits sedan ett antal år tillbaka kan få fortsätta i framtiden. Landstingen och de berörda kommunerna bör då det gäller styrelserna se till att man väljer sådana ledamöter som har goda kunskaper och erfarenheter från arbete i företag. Det är synpunkter som har kommit fram under årens lopp. Ytterst måste landstingen — jag vill betona detta — som är valförrättare i detta sammanhang, och de politiska partierna se till att man får en sådan sammansättning på utvecklingsfondernas styrelser att arbetstagare och representanter för småföretagarna i länet ingår. Ansvaret för att man får en allsidigt sammansatt styrelse åvilar ytterst landstingen och de politiska partierna. Utvecklingsfonderna måste i framtiden vara öppna för de nya krav som reses på fonderna. Inledningsvis skulle fonderna uteslutande vara inriktade På industriföretag med industriproduktion. Men vi vet att detta under årens lopp har förändrats. Kraven har ökat på satsningar på servicenäringar av betydelse för industrin. Därför är det viktigt att man prövar möjligheterna att vidga utvecklingsfondernas målgrupper. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer till detta betänkande som centern har undertecknat. Det är dels separata centerreservationer, dels reservationer som centern har undertecknat tillsammans med folkpartiet och moderaterna.

Herr talman! I årets budgetproposition fullföljs den omläggning av industripolitiken som regeringen redan i sin regeringsdeklaration aviserade hösten 1982. Utgångspunkten för regeringens politik har varit behovet av att stärka industrisektorn. Vi kan inte heller nöja oss med den positiva utveckling som har skett under de två senaste åren, utan satsningen på att stärka industrin måste fortsätta. Vad har då gjorts? Det första steget gäller ”ny grund för tillväxt”. För att ge industrin ett förmånligt kostnadsläge och därigenom öka exporten och stärka konkurrenskraften för den importkonkurrerande industrin genomfördes devalveringen i oktober 1982. Tack vare denna har svensk industri återhämtat sig efter en tid med betydligt sämre utveckling än industrin i våra konkurrentländer. Industripolitiken har åter börjat inriktas på stöd till tillväxt, förnyelse och industriell omvandling, och subventionerna till krisföretag har minskat. Det andra steget gäller ”förnyelse”. Det innebär offensiva insatser inom industripolitikens område. Denna politik lades fast i den proposition om industriell förnyelse och tillväxt som presenterades våren 1984. Detta följs nu upp i årets proposition. Det tredje steget innebär ”kreativ industriell miljö”. Arbetet med att undanröja onödiga regler och krångel och att motverka byråkratisering har inletts inom regeringen. Syftet är att underlätta ett seriöst företagande. För näringslivets utveckling är det angeläget att motverka osund konkurrens från företag som undandrar sig skyldigheter mot samhället bl.a. Det här, herr talman, var en liten inledning, och jag går nu över till att något kommentera en del av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Sivert Andersson kommer senare i debatten att ta upp bl.a. det som gäller styrelsen för teknisk utveckling och därmed sammanhängande delar samt de reservationer som hör till det området. I reservation nr 1 yrkas bifall till två motioner som vi i utskottet känner igen sedan tidigare. Senast vi träffade på dem var vid behandlingen av 1984 års budget, då riksdagen avstyrkte liknande motionsyrkanden om avveckling av branschråden. Utskottet har inte ändrat uppfattning utan anser fortfarande att varje regering bör ha viss frihet att välja former för sina överläggningar med näringslivet. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1 från moderaterna och folkpartiet. När det gäller statens industriverk har tre motioner behandlats. Moderaterna vill i sina två motioner att SIND avvecklas som fristående ämbetsverk och menar att det behövs en ny organisationsstruktur för både SIND och STU. Folkpartiet och centern menar att man bör åstadkomma en bättre fördelning mellan SIND och STU. Vi i utskottsmajoriteten vill då påminna om att 1984 antogs ett treårsprogram för verksamheten inom SIND och det utgick från den organisation som genomfördes 1983. Vi menar att det finns ingen anledning att ompröva detta beslut nu, utan jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 3. Jag vill också yrka avslag på reservationerna 4 och 5 av samma skäl. Vad gäller utredningsverksamheten anser utskottet att det av regeringen föreslagna reservationsanslaget är väl motiverat. Utskottet avstyrker därför reservation nr 6 från moderaterna, som vill avbryta all utredningsverksamhet, och också reservation nr 7 från folkpartiet som vill begränsa densamma. Under punkten 9 i betänkandet behandlas främjande av hemslöjden. Utskottet är positivt till en utökning av konsulentverksamheten, men i dag finns tyvärr ingen möjlighet att öka på anslaget på grund av det statsfinansiella läget. Därför avstyrks reservation nr 8 från centern. När det gäller huvudmannaskapet finns det möjlighet till en viss flexibilitet, och vi motsätter oss inte möjligheten till att även utvecklingsfonden kan svara för huvudmannaskapet i ett län där man kanske är enig om att det skulle vara att föredra. Punkten 10 i utskottsbetänkandet tar upp medelstillskott till Norrlandsfonden. Regeringens förslag innebär ett anslag på 20 milj.kr. för kommande budgetår. Detta är helt i linje med 1983 års riksdagsbeslut. Nu vill centerpartiet höja detta anslag med 10 milj.kr. Det tycker jag är litet underligt, inte bara med tanke på att centern minsann vill spara på alla områden i övrigt — möjliga som omöjliga — utan kanske främst därför att det just nu pågår ett intensivt arbete med att gå igenom och utvärdera fondens inriktning och omfattning under den kommande femårsperioden. Styrelsens förslag är nu ute på remiss, och vi kan räkna med att inom en snar framtid få ta ställning till det förslaget här i riksdagen. Därför bör det nu föreslagna anslaget stå fast för den nuvarande femårsperioden. Därmed avstyrks reservation nr 9. Reservation nr 10 från moderaterna tar upp krediten till u-länder. Regeringens förslagsanslag på 90 milj.kr. skall täcka redan gjorda åtaganden och kan inte så där direkt avbrytas. Därför menar utskottsmajoriteten att detta anslag bör tillstyrkas och till följd av detta avstyrks reservation nr 10. Under rubriken Branschfrämjande åtgärder har lämnats en reservation av moderaterna och folkpartiet. Reservanterna vill att anslaget skall minskas med 10 milj.kr. Utskottet anser dock att de branschfrämjande åtgärder som finansieras från det här anslaget skall fullföljas i enlighet med riksdagens tidigare beslut om treårsprogram för SIND och avstyrker därför reservation nr 11 och tillstyrker regeringens förslag. Under punkten 16, Småföretagsutveckling, har utskottet behandlat flera motioner om utvecklingsfondernas finansieringsverksamhet. Det har bl.a. krävts i motioner att en omläggning skall ske. Utskottsmajoriteten anser att det är överflödigt att nu fatta ett sådant beslut, då det i enlighet med tidigare beslut har skett en successiv minskning på rörelselån och mera pengar har gått och går till utveckling. Utskottet vill inte heller urholka fondernas kapitalbas. Därför yrkar vi avslag på moderaternas reservation nr 12. När det gäller fondernas styrelsesammansättning är vi överens om i utskottet att styrelserna bör innehålla ledamöter som representerar både näringslivsorganisationer och fackliga organisationer. Detta har vi i tidigare betänkanden här i kammaren poängterat, och detsamma framhålls också av industriministern i propositionen. Vi anser därför att det inte behöver tas något ytterligare initiativ nu och avstyrker därför reservation nr 13. Så över till målgrupperna. Vi har ingen ekonomisk möjlighet i dag att utvidga målgruppen för fondernas verksamhet, även om det skulle vara önskvärt. Vi avstyrker därför reservation nr 14. När det gäller Stöd till hantverket vill vi erinra om följande. SIND är den centrala myndigheten för stöd till bl.a. hantverk, ett stöd som lämnas inom ramen för småföretagsutvecklingen. Det bör också fortsättningsvis kunna åläggas SIND och utvecklingsfonden att klara fördelning och prioritering av detta stöd. Utskottet avstyrker därför förslaget om särskilt anslag till hantverksnämnden. Därför yrkar vi avslag på reservation nr 15. Under punkten Anslag till småföretagsutveckling har moderater och folkpartister i motioner krävt en nedskärning av detta anslag. Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att fullfölja den påbörjade verksamheten med att stödja de mindre företagen och avvisar därför reservationerna 16 och 18. Tyvärr kan vi inte heller stödja centerreservation nr 17, som innebär en ökning av anslaget, då vårt budgetläge inte tillåter detta. Vi avstyrker därför också denna reservation. Jag vill sluta mitt inlägg med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de reservationer som jag nämnt. Sivert Andersson kommer att ta upp de övriga delarna i betänkandet.

Herr talman! När man lyssnar till Wivi-Anne Radesjös anförande framstår det helt klart att socialdemokraterna inte vill spara. Hur skall man då lösa problemen med underskott i budgeten etc.? Jo, man skall höja skatterna. Det var det besked vi fick i de 100 debatter som fördes häromdagen. Men vad detta betyder har vi mångårig och mycket dyster erfarenhet av. Det betyder framför allt minskad konkurrenskraft för näringslivet, som måste bära upp och försörja den offentliga sektorn. I går fick vi kompletteringspropositionen. Av de många kurvor som pekar uppåt kan vi notera att statsskuldräntan, som tidigare var beräknad till 71,2 miljarder, nu skall öka med 2,6 miljarder. I kompletteringspropositionen beräknas statsskuldräntan för nästa budgetår till 73,8 miljarder. Vi har alltså en stigande utlandsupplåning och en stigande statsskuldränta. Ja, många kurvor pekar uppåt, det är förvisso sant. Mot bakgrunden av detta vill jag fråga Wivi-Anne Radesjö: Hur mycket anser hon att statsskuldräntan skall kunna öka? Hur långt skall statsskulden och utlandsupplåningen öka innan socialdemokraterna på allvar prövar de besparingsförslag vi redovisat eller eljest åstadkommer besparingar i de statliga utgifterna?

Herr talman! Wivi-Anne Radesjö inledde sitt anförande med ett allmänt resonemang om industripolitiken. Hon sade bl.a. att stödet till tillväxtföretag har ökat medan subventionerna till krisföretag minskat. Den historieskrivningen, Wivi-Anne Radesjö, vet vi är grovt förvanskad och har väldigt litet med verkligheten att göra. Socialdemokraterna har nämligen under många år krävt ökade anslag för just krisföretag. Därför fick vi också många gånger satsa på dessa. Men låt oss lämna den frågan, för den har vi diskuterat många gånger tidigare. När det gäller hemslöjdsverksamheten noterade jag att Wivi-Anne Radesjö inte svarade på mina frågor utan hänvisade kallt och kyligt till det statsfinansiella läget. Varför skall man alltid hänvisa till det statsfinansiella läget då det gäller småskaliga satsningar, som har betydelse för människor bl.a. i de mest utpräglade glesbygdsregionerna, där hantverksnäringen och hemslöjdsnäringen är av stor betydelse? Sedan till Norrlandsfonden. Det är riktigt, Wivi-Anne Radesjö, att riksdagen har fattat beslut om att dra ner medelsramen, men det beslutet står inte centerpartiet bakom. Vi hävdade 1983 då medelsramen minskades att det skulle få konsekvenser för Norrlandsfondens möjligheter att aktivt verka för att skapa sysselsättning. Nu kommer Norrlandsfonden tillbaka med ett anslagskrav som ligger helt i linje med vad centern krävt. För det kravet finns det ju sympatier också i de socialdemokratiska leden i näringsutskottet. Det känner vi till. Då det sedan gäller utvecklingsfonderna vill jag påminna Wivi-Anne Radesjö om att vi i vår reservation inte föreslagit några ytterligare initiativ när det gäller fondernas styrelser. Vi har understrukit att de regler som gäller för val av styrelseledamöter i utvecklingsfonderna alltjämt skall ligga fast. Vi betonar att det ytterst är landstingen och de berörda kommunerna som har att se till att man väljer styrelseledamöter som har erfarenhet från företagande, näringsliv och fackliga organisationer. Det är nämligen socialdemokraterna som i sin skrivning i utskottsbetänkandet satt upp pekpinnar för landstingen. Ni säger att man skall ta ytterligare ökad hänsyn till de krav som näringslivets organisationer har. De pekpinnarna tycker vi är onödiga. Låt landstingen, med det ansvar som de känner för utvecklingsfonderna, sköta den här uppgiften. Landstingen känner sitt ansvar och kommer också att lösa frågan.
Herr talman! När Sten Svensson talar om att socialdemokraterna försämrar ekonomin kan jag hålla med så långt som att vi har en väldigt tung ekonomisk börda att bära efter de sex borgerliga regeringsåren. Trots allt har ekonomin förbättrats. Sverige är inte längre ett land som lånar till konsumtion. Det tycker jag att vi skall komma ihåg i den ekonomiska diskussionen. Om jag inte missminner mig genomfördes stora skattehöjningar också under den tid moderaterna hade säte i finansdepartementet. Nu har vi inga egentliga skattehöjningar, utan vi har föreslagit skattesänkningar i vår budget. Per-Ola Eriksson kom tillbaka till det här med Norrlandsfonden. Jag har för mig att det finns pengar kvar i Norrlandsfonden, så att det nu inte finns några större behov att pressa fram pengar till Norrlandsfonden. Eftersom vi nu får den här genomgången och kommer att få ett förslag till riksdagen inom en snar framtid, efter det här årets utgång, är det ingen mening med att nu pressa fram pengar som egentligen inte behövs. Vi får ta ställning i frågan längre fram. Per-Ola Eriksson tar också upp frågan om hemslöjdsnäringen och säger att vi är mot alla småskaliga satsningar. Jag vill inte hålla med honom. Vi värnar från utskottets sida om hemslöjdsverksamheten. Men finns det inte pengar, har vi inga möjligheter att göra någonting just nu. Ansvaret för valet av ledamöter i utvecklingsfondernas styrelser har vi ju redan lagt över på landstingen. Vi har också tidigare i utskottsbetänkanden satt upps.k. pekpinnar för landstingen. Jag tycker inte att det är fel att vi från riksdagens sida talar om hur vi tycker att styrelserna bör se ut.

Herr talman! Jag undrar verkligen om Wivi-Anne Radesjö tror på det hon säger. Det är faktiskt så att sedan socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1982 har de höjt 75 olika skatter. Sammanlagt har skattebelastningen ökat med 30 miljarder, vilket för hushållens del innebär en ökad beslastning på i genomsnitt 8 500 kr. per hushåll. Det har vi påmint om flera gånger här i kammaren. Jag vill påpeka för Wivi-Anne Radesjö att under de sex borgerliga åren kom inga besparingsförslag från socialdemokratin, bara en mängd överbud. Mera pengar till varv och andra industrier skulle betalas ut, för sysselsättningen var hotad. Inte minst från näringsutskottets socialdemokratiska ledamöter fick vi höra att mera pengar skulle betalas ut. Jag vill påminna om de majoriteter som skapades för att trumfa igenom förslaget om anställningstrygghet när det gäller varven och en hel del pengar till Öresundsvarvet i Landskrona. Wivi-Anne Radesjö är medveten om att den arbetsplatsen inte längre existerar, i varje fall inte som varv. Jag frågade hur stor statsskuldräntan skall behöva bli innan ni börjar spara. Wivi-Anne Radesjö svarade inte. Jag påpekade också att man i kompletteringspropositionen har räknat upp statsskuldräntan från 71,2 miljarder med 2,6 miljarder till 73,8 miljarder för nästa budgetår. Hur länge skall detta fortsätta? Hur länge skall kurvorna fortsätta att peka uppåt, innan ni på allvar börjar spara på statsutgifterna? Det var den fråga jag ställde, men Wivi-Anne Radesjö svarade inte på den — varför? Jag påpekade i mitt anförande att vi enligt den senast tillgängliga balansräkningen för utvecklingsfondernas tillgångar kunde konstatera att utvecklingsfonderna förfogar över statsmedel och landstingsmedel till ett sammanlagt värde av 2 miljarder. Litet drygt hälften av detta var likvida medel, alltså inte placerade i de objekt som utvecklingsfondernas medel är till för. Jag träffade en fondstyrelseledamot häromdagen, och han berättade för mig att man hade problem i styrelsen med att placera 40 å 45 milj.kr. därför att det inte fanns några aktuella projekt. Vad drar Wivi-Anne Radesjö för slutsats av detta? Min slutsats är att det är fel på näringspolitiken. Detta skall vi diskutera i samband med behandlingen av betänkande 23. Det finns alltså inte några lönsamma projekt. Då spelar det ju ingen roll hur mycket pengar utvecklingsfonderna förfogar över. Jag drar en annan slutsats också, och den är att regeringen inte vill spara. Skulle man vilja spara, skulle man kunna gå in här på samma sätt som man gör i fråga om kommunerna och, som vi föreslagit i våra reservationer, ställa återbetalningskrav efter förhandlingar med landstingen. På det sättet skulle man kunna minska behovet av den statliga upplåningen. Varför gör man inte detta? Nej, man vill naturligtvis inte spara, som jag sade i min förra replik. Slutligen, herr talman, gjorde Wivi-Anne Radesjö ett stort nummer av att regeringen håller på att avreglera, och det framgångsrikt. Det har vi inte sett så mycket av. I näringsutskottets betänkande 23 avstyrker man en lång rad borgerliga motioner i detta syfte. Vi väntar fortfarande på propositioner från civilministern.
Herr talman! Wivi-Anne Radesjö sade att vi skall pressa fram pengar till Norrlandsfonden. Då Norrlandsfondens styrelse och ledning, vilka jag känner stort förtroende för, analyserat Norrlandsfondens möjligheter att fungera som ett näringsoch regionalpolitiskt organ i den del av landet det gäller — Norrlandslänen —, så har man ordentligt på fötterna när man kommer till regeringen och begär ökade anslag. Man har sett konsekvenserna av den neddragning av anslaget som riksdagen 1983 fattade beslut om. Jag tycker att det är synd att man är så här njugg med anslagen såväl till Norrlandsfonden som till de regionala utvecklingsfonderna. Inte ens de regionala utvecklingsfonderna har ju fått de pengar som industriverket, som är tillsynsmyndighet för utvecklingsfonderna, lagt fram förslag om. Jag är säker på att industriverket har sakligt stöd för sin bedömning av hur stora medel utvecklingsfonderna behöver. Det handlar om ökade anslag till nyetablering, till utbildning och till insatser för att småföretagen skall bli mer offensiva. När det gäller hemslöjden hänvisar Wivi-Anne Radesjö än en gång till det statsfinansiella läget. Men centern har inte föreslagit att vi skall öka belastningen på statsfinanserna. Vi har föreslagit en annan fördelning av de anslag som finns inom ramen för industridepartementets verksamhetsområde, nämligen att man skall ta pengar från Industrifonden, som uteslutande används för de större företagen, för satsningar på utvecklingsfonderna, på hantverksnäringen och hemslöjdsnäringen. Men inte ens den omfördelningen har socialdemokraterna ställt upp på, utan man faller tillbaka på samma gamla kyliga resonemang: Det statsfinansiella läget gör att vi inte har råd att satsa på småskalig verksamhet — på hemslöjden och hantverksnäringen, som ändå ur sysselsättningspolitisk synpunkt har så enormt stor betydelse för de mest utsatta regionerna. Jag beklagar, Wivi-Anne Radesjö, detta ert ställningstagande.
Herr talman! Jag överlåter, Sten Svensson, till mina kamrater i finansutskottet att diskutera frågan om statsskuldsräntan och liknande ekonomiska frågor. Sten Svensson tar återigen upp frågan om finansieringsverksamheten inom utvecklingsfonden. Jag konstaterar att moderaterna är rätt isolerade i sitt ställningstagande när det gäller utvecklingsfonden, varför vi har en rejäl majoritet i riksdagen för att fortsätta att stödja utvecklingsfonden. Per-Ola Eriksson tog än en gång upp frågan om hemslöjden. Jag kan även i det fallet konstatera att den borgerliga enigheten inte är så stor. I min förra replik glömde jag att ta upp Per-Ola Erikssons jämförelse mellan våra internationella kontakter och hemslöjden. Jag tycker faktiskt att det är en mycket långsökt jämförelse; det är t.o.m. värre än att jämföra äpplen och päron. Jag vill återigen poängtera att vi från utskottets sida är positiva till hemslöjden och gärna vill satsa mer pengar på denna, när vi får möjligheter härtill.

Herr talman! Innan jag kommenterar några av de reservationer som företrädare för moderata samlingspartiet har undertecknat vill jag gärna framföra en del allmänna synpunkter i anledning av näringsutskottets betänkande nr 22. I proposition nr 100 finns en del meningar värda att beakta och även att instämma i. Det har ju tillsatts en s.k. normgrupp, som skall medverka till avreglering och motverka byråkratisering och krångel — detta bl.a. för att ge företagen goda produktionsvillkor. Det är bara att beklaga att några mer påtagliga resultat ännu inte syns. Man påpekar — helt riktigt — att det gäller att skapa enkla regler för näringslivet och att onödiga regler kan få ”avsevärda negativa samhällsekonomiska verkningar”. Vad som här finns i tryck överensstämmer med vad vi moderater anser. Det ligger också helt i linje med vad SHIO-Familjeföretagen säger i sitt näringspolitiska program, ur vilket jag tillåter mig att citera några meningar: ”En rad lagar har ökat byråkrati och krångel för företagen. Dessa i förening med växande skatteproblem har på ett avgörande sätt minskat nyföretagandets motiv. Lagar och andra bestämmelser som hindrar eller försvårar såväl företagande som nyföretagande måste ändras. En god grund för nyföretagande är ett bra företagsklimat.” Vi måste alla lära oss inse vikten av att värna fri företagsamhet, att värna den fria marknaden och att värna den fria etableringsrätten. Socialdemokratisk näringspolitik följer fortfarande i allt väsentligt gammalt vedertaget mönster — alla vackra ord till trots. Man fortsätter att förlita sig på en selektiv industripolitik. Moderat näringspolitik, dokumenterad i vår partimotion nr 559, är en politik som genom generella åtgärder och genom borttagande av byråkrati och krångel blir till gagn för hela det svenska näringslivet. När vi talar om det svenska näringslivets framtid betonas från de flesta håll den stora betydelse som småföretagen kommer att få. Menar vi allvar med vad vi säger, då skall vi också se till att vi genom riktiga, verklighetsanknutna beslut i denna kammare skapar förutsättningar för småföretagen att verkligen motsvara de stora förväntningar vi ställer på dem. Herr talman! De regionala utvecklingsfondernas verksamhet har alltmer fått bankkaraktär. Den kreditgivning näringslivet är i behov av bör handhas av banker, och dessa bör faktiskt kunna ta större risker än vad de gör i dag och därmed befria utvecklingsfonderna från stora delar av denna verksamhet. Vi framhåller i vår kommittémotion nr 2623 att i verklig mening lönsamma projekt alltid bör kunna påräkna intresse från kreditinstitutens sida. Jag understryker vad Sten Svensson tidigare i dag anförde i just denna fråga. I den moderata reservationen nr 12 har vi utvecklat detta närmare. När det gäller sammansättningen av utvecklingsfondernas styrelser måste vi tyvärr konstatera att den i de flesta län lämnar en hel del övrigt att önska. Det är förvisso en grannlaga uppgift att till småföretagen ge råd och anvisningar när det gäller ekonomisk planering, marknadsföring och tillämpning av ny teknik. Det är därför utomordentligt viktigt att utvecklingsfonderna leds av styrelser i vilka ingår människor med stor praktisk erfarenhet från näringslivets hårda verklighet. I den gemensamma borgerliga reservationen nr 13 framhåller vi vikten av att landsting och berörda kommuner strävar efter att välja ledamöter med erforderligt kunnande från arbete i företag.

Vi moderater motsatte oss då detta anslag. I vår näringspolitiska partimotion framhåller vi nämligen att det bästa stöd staten kan ge dylik verksamhet är att genom generella åtgärder skapa det företagsklimat som är grundförutsättningen för en långsiktig och god expansion. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de moderata reservationerna nr 12 och 16, till den borgerliga trepartireservationen nr 13 och till reservation nr 31 av moderata samlingspartiet och folkpartiet.

Herr talman! Jag skulle vilja inleda med att erinra kammarens ledamöter om att under de tre år, sju månader och fem dagar som moderaterna satt i regeringsställning lyckades man höja 75 skatter. Skattetrycket ökades, bl.a. momsbeskattningen högst väsentligt. Höjningarna företogs trots att man under de valrörelser som föregick perioderna i regeringsställning hade lovat omfattande skattesänkningar. Det är verkligheten. Med anledning av näringsutskottets betänkande nr 22 kommer jag att ta upp punkterna 1844 i utskottets betänkande. Därvid kommer jag att främst beröra de punkter som har föranlett reservationer. De ifrågavarande reservationerna är alltså reservationerna 18-32. De förslag till anslag för olika industripolitiska ändamål och teknisk forskning som vi nu behandlar bygger på riksdagsbeslut våren 1984 om treårsprogram för bl.a. STU och Industrifonden. Även anslagen till industriverket bygger på ett sådant treårsprogram, men detta har ju Wivi-Anne Radesjö kommenterat. Beträffande STU vill jag framhålla att det ju rör sig om bemyndiganden för regeringen att för statens räkning få ikläda sig förpliktelser i ekonomiska avseenden för teknisk forskning och utveckling inom den ram på 260 milj.kr. som föreslagits för budgetåret 1985/86. Därutöver föreslås också bemyndiganden för kommande budgetår. Dessutom finns det ett reservationsanslag på 644 milj.kr. för budgetåret 1985/86. Den reala resursramen för STU blir därmed i stort sett oförändrad. Detta kommer att leda till en koncentration av insatserna, varvid vissa oprioriterade områden måste begränsas. I reservation 20 har moderaterna föreslagit att ett tekniskt forskningsråd skall inrättas vid STU. Sten Svensson har ju tidigare argumenterat för detta. Utskottsmajoriteten yrkar på avslag och ansluter sig till utbildningsutskottets majoritetsyttrande, av vilket framgår att den forskningsrådsfunktion som inrättades 1984 inom STU beräknas börja sin verksamhet under våren 1985. Det är alltså för tidigt att nu ta ställning till en organisationsförändring. Den bör ju först träda i kraft.

Utskottet räknar med att regeringen tar initiativ till en översyn på området inför kommande ställningstaganden till olika frågor som rör industrins forskning och utveckling.” Jag vill framhålla för Sten Svensson att detta faktiskt är ett exempel på en av de socialdemokratiska besparingarna. Att återinföra det här forskningsavdraget lär kosta ett par hundra miljoner kronor. Vi tycker att det, innan man över huvud taget diskuterar denna fråga, är angeläget att se på den samlade effekten av skatter och bidrag. Detta är alltså ett exempel på en besparing, inte på en nedskärning, som ju moderaterna i praktiskt taget alla andra sammanhang talar om, fast de gärna förskönar det hela och talar om besparingar. I två reservationer, 21 och 22, tas frågan om inriktningen av STU:s stöd upp. I reservation 21 diskuteras riktade eller generella åtgärder, medan det i reservation 22 framhålls att stora, exportinriktade företag inte bör få detta omfattande stöd från STU. Utskottsmajoriteten avstyrker båda kraven med hänvisning till att det stöd som lämnas av STU har betydelse för industrin i dess helhet, således också för de mindre företagen. I reservationerna 23 och 24 tas anslagen till STU upp. Utskottsmajoriteten avstyrker, eftersom anslagen ligger inom ramen för den treårsram som fastslogs 1984. Det finns, enligt utskottsmajoriteten, inte några skäl att nu göra någonting åt saken. I reservationerna 25 och 26 tas det upp materialteknisk forskning. Härvidlag skulle jag gärna vilja säga att reservation 26 närmast är obegriplig. Det vore bra om någon av dem som har skrivit på reservationen talade om vad som egentligen menas. De frågor som berörs i reservation 25 gäller verksamheten vid Plastoch Gummitekniska Institutet samt korrosionsforskningen vid Korrosionsinstitutet. Utskottsmajoriteten ifrågasätter inte önskvärdheten av stöd när det gäller dessa ändamål. STU har emellertid nyligen slutit avtal med Korrosionsinstitutet för nästa treårsperiod, och beträffande Plastoch Gummitekniska Institutet skall förhandlingar tas upp nästa år. Därför menar vi att STU inom ramen för sina riktlinjer har att fördela tillgängliga resurser. Beträffande Industrifonden är att säga att regeringen i enlighet med treårsplanen från 1984 föreslår att fonden tillförs 200 milj.kr. budgetåret 1985/86, vilket också tillstyrks av utskottsmajoriteten. Frågan tas upp i reservationerna 27-30 där moderatreservanterna går längst och säger att fonden i praktiken bör upphöra med sin verksamhet. I centerpartireservationen talas det om att man skall omfördela fondens resurser, och folkpartiet vill inte ge mer anslag med mindre än att en utvärdering av fondens verksamhet skall göras. Utskottsmajoriteten finner inte något skäl för att ompröva fjolårets ställningstagande. Vi anser att fondens verksamhet skall fullföljas enligt treårsprogrammet. I reservation 31 föreslår riksdagens högerpartier att anslaget till teknikbaserade småföretag skall upphöra. Motivet är att man förespråkar mer generellt verkande åtgärder. Mot detta står utskottsmajoritetens mening, att det program som man fattade beslut om för ett år sedan skall fullföljas. Slutligen föreligger en reservation från moderaterna beträffande organisationen för det statliga varvsstödet. I fråga om detta väntar vi på förslag från regeringen. Vi avstyrker därför reservationen från moderaterna. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 20-32 och bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet.
Herr talman! Det är en myt som Sivert Andersson kommer med när han säger att kraftfulla skattehöjningar skulle ha genomförts under de sex borgerliga regeringsåren. Skatter både höjdes och sänktes, och jag vill påminna om att momsen både höjdes och sänktes. Visst höjde vi vinoch spritskatter, men vi sänkte också skatter. Vi tog bort den allmänna löneavgiften — 4 96 på lönesumman. Detta skedde i två steg. Har Sivert Andersson glömt det? Man kan också notera att en hel rad beslut om skattehöjningar fattades av socialdemokraterna före regeringsskiftet 1976, och dessa beslut trädde i kraft under 1977. Dessa skattehöjningar har naturligtvis räknats in i detta sammanhang. Om Sivert Andersson verkligen ser på skattekvotens utveckling under dessa sex år kommer han snart att finna, om han bedömer den sakligt, att han inte har grund för sina påståenden. Vi har noterat att socialdemokraterna till synes gör vissa förändringar, som de kallar besparingar, men detta sker för att åstadkomma omfördelningar. Dessa förändringar leder inte till det vi är ute efter, nämligen att åstadkomma sänkta statsutgifter. Vi ser ju i budgetförslag efter budgetförslag — senast i går bekräftat av förslaget i kompletteringspropositionen — att statsutgifterna ökar. Jag upprepar nu den fråga till Sivert Andersson som jag ställde till Wivi-Anne Radesjö, men som hon inte kunde besvara: Hur mycket skall statsskuldräntan behöva öka? Hur mycket skall statsskulden totalt behöva öka? Hur många fler utlandslån skall socialdemokraterna ta ansvar för innan man på allvar inleder en besparingspolitik av det slag vi pläderar för, nämligen en som leder till sänkta statsutgifter?
Herr talman! Mycket av det som Sivert Andersson sade var en repetition av den debatt som vi hade för en stund sedan med Wivi-Anne Radesjö. Låt mig ändå ta upp några frågor. Pengarna till STU irriterar tydligen Sivert Andersson. Jag tror att Sivert Andersson mycket väl känner till att de större företag som i dag kommer i åtnjutande av pengar från STU och som lägger beslag på en ganska stor andel av STU:s resurser många gånger har bättre möjligheter att själva finansiera mycket riskfyllda projekt än vad t.ex. utpräglade småföretag har — de småföretag som utvecklingsfonderna har som målgrupp. Om man inom STU fördelar mer pengar till utvecklingsfonderna — vi vill ju tillföra STU mer pengar för just denna satsning — är vi övertygade om att detta kommer att stimulera teknikutvecklingen inom de små och medelstora företagen. Med den bakgrund som Sivert Andersson har tror jag att han känner till vilken betydelse teknikutvecklingen har inom de små och medelstora företagen. För dem är det kanske inte möjligt att finansiera sådant inom ramen för deras befintliga verksamhet. De lever på små marginaler. Men kan samhället gå in via STU och satsa pengar till detta, är det ur samhällets totala synpunkt mycket värdefullt. När det gäller Industrifonden är det på samma sätt. Industrifondens resurser används ju i dag till övervägande delen för att finansiera projekt inom exportinriktade företag som har god lönsamhet. Vi menar att när resurserna är knappa — vilket de är i vårt samhälle — skall man i stället använda pengarna till satsningar på andra sektorer. Industrifondspengarna, som vi har föreslagit skall minskas med 100 milj.kr., bör användas till småföretagsutveckling, teknikutveckling och förnyelse av små och medelstora företag. Det ger totalt sett bättre effekt.
Herr talman! Först vill jag säga att det faktum att vi genom STU vill satsa på hela industrin och inte bara inrikta oss på en viss typ av företag hänger samman med att vi har kunskap om att om hela industrin har möjlighet att utveckla sin tekniska standard så kommer detta alla företag till del, såväl stora som små. Vi vill alltså inte ställa de olika kategorierna emot varandra. Sedan hoppas jag att jag faktiskt inte repeterade vad Wivi-Anne Radesjö har sagt. Vi har gjort en strikt uppdelning och kommenterade var sin halva av näringsutskottets betänkande 22. Jag har inte med ett ord berört de reservationer eller de punkter som Wivi-Anne Radesjö har behandlat. Jag hoppas verkligen att det inte har uppfattats på det sättet. Beträffande skatter och skattesänkarpartier: Jo, Sten Svensson, det var faktiskt på det viset att moderaterna under de tre år, sju månader och fem dagar som ni deltog i regeringsarbetet framstod som skattehöjare över hela linjen. Vem var det som höjde momsen från dryga 17 96 till 23 96? Jo, det var ju ni! Vem var det som höjde bensinskatten från 48 öre till 1:30? Jo, det var ju ni! Det var faktiskt moderaterna, ingen annan. Så där kan vi gå igenom hela paketet och finna just att ni bröt era löften om skattesänkningar och i stället höjde skatterna. Jag vill nu ställa frågan — eftersom vi har gett oss in på finanspolitiken: Hur många miljoner löntagare kommer att få höjda skatter om ni får tillfälle att genomföra era skatteförslag? Det vore intressant att få en uppgift på det. Beträffande statsskuldsräntorna och underskotten i statens finanser är det faktiskt mycket tydligt att dessa omsorgsfullt grundlades av de borgerliga regeringarna under de sex år som de fanns vid makten. Att moderaterna inte var med hela tiden hjälper er inte särskilt mycket, utan vad det här är fråga om är en ackumulerad statsskuld som ni aktivt har medverkat till att bygga upp. Vi kommer att på bästa sätt försöka sanera landets ekonomi för att klara det här för framtiden.
Herr talman! Hur skall Sivert Andersson få det här att gå ihop, när det inte finns någonting i skattekvotens utveckling som visar att det har varit sådana kraftiga skattehöjningar som han talar om? Det var faktiskt på det sättet att skatterna justerades åt båda håll. Jag gav alldelse nyss exempel på att vi höjde vinoch spritskatten, att momsen både höjdes och sänktes under de här åren och att vi tog bort den allmänna löneavgiften på 4 20. Jag påpekade också att en lång rad beslut som trädde i kraft 1977 var fattade under 1976. Dem hade socialdemokraterna ansvaret för, men dem har ni naturligtvis räknat in i sammanhanget. Nej, Sivert Anderssons resonemang håller inte. Förklara i stället varför ni har ökat skatteuttaget sedan 1982 med 30 miljarder, vilket innebär en ökad belastning på i genomsnitt 8 500 kr. per hushåll. Genom att sänka skatterna och sänka kostnadsläget för näringslivet kan vi skapa fler trygga arbetsplatser i det reguljära näringslivet som kan producera varor och tjänster som går att sälja, vilket ytterst leder till att vi kan försörja och bära upp den offentliga sektorn. Vad ligger det för logik i, Sivert Andersson, att först dränera företagen på resurser genom att ta ut skatter och avgifter, för att sedan i efterhand via en rad selektiva bidrag och subventioner reparera skadan? Vi har väldigt många människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i ungdomslag etc. Hade det inte varit bättre att redan i utgångsläget låta dessa resurser stanna kvar i företagen? Då hade de fått det lägre kostnadsläge som kunnat hjälpa dem till en ökad konkurrenskraft, och då hade vi sysselsatt flera människor i det reguljära näringslivet, i stället för att ta bort dem från arbetslöshetsstatistiken genom konstlad sysselsättning via AMS. Vad ligger det för logik i att dränera näringslivet på resurser för att sedan i efterhand reparera skadan med subventioner, bidrag och anslag via AMS?
Herr talman! Några korta ord till Sivert Andersson om anslaget till STU. Det är riktigt rörande att höra Sivert Anderssons lovsång till storindustrin och om att öka resurserna till storindustrin genom att anslå pengar från STU till de företag som har en betydligt bättre ekonomisk situation än de små företagen. Det är riktigt rörande med hans tilltro till storindustrin, medan han lämnar de mindre företagen därhän. Visst kan det ha betydelse för småföretagen om man satsar på de stora företagen. Men varför inte gå vägen direkt genom att öka anslagen till utvecklingsfonderna via STU, för teknikutveckling inom småföretagen? Varför måste man gå vägen över de stora vinstgivande företagen? Vi vill gå den rakt motsatta vägen, gå direkt till utvecklingsfonderna och ge dem bättre resurser och ge STU mer pengar, för att satsa på teknikutveckling. Det gynnar i förlängningen kanske också de stora företagen. Vi vet att många affärsidéer och många tekniska innovationer har kommit fram via de små och medelstora företagen. Varinte njugg med pengarna, utan omfördela dem riktning mot en positiv näringslivsutveckling och teknikutveckling över hela landet! Tittar man på vilka storföretag som i dag kommer i åtnjutande av STU-pengar ser man var de ligger. De är koncentrerade till ett fåtal orter i landet. Men den väg som vi vill vandra är en betydligt bättre väg, som sätter fart på näringslivet och teknikutvecklingen över hela landet. Jag beklagar att socialdemokraterna har börjat i fel ända.
Herr talman! Till Per-Ola Eriksson måste jag säga att det jag nu hör bara är prat rätt ut i luften — det stämmer inte med vår syn på företagsamheten. Vi satsar på de olika typerna av företag och menar att såväl stora som små företag måste ha stöd. Vi är mycket angelägna om att också de små och medelstora företagen skall kunna växa och frodas i ett bra klimat. Det kanske vore bättre om Per-Ola Eriksson i de här frågorna vände sig till de partier som han räknar med att regera ihop med till hösten. Sten Svensson sade att momsen både höjdes och sänktes — tydligen omedveten om att när moderaterna sitter i regeringsställning, då höjs momsen, inte sänks. Den sänktes när ni inte var i regeringsställning — det var de andra borgerliga partierna som sänkte momsen, enbart med det uttryckliga motivet att man ville undvika att de då löpande avtalens prisgarantier inte skulle utlösas. Det fick naturligtvis statsfinansiella konsekvenser. Vi sänkte arbetsgivaravgifterna med 4 96, sade Sten Svensson. Ja, det gjorde ni — i två omgångar. Det innebar att storföretagen fick betydande finansiella tillgångar, som den borgerliga regeringen — för att täcka hålen i budgeten — var tvungen att låna upp och sedan betala ordentlig ränta på. Det är sanningen om er ekonomiska politik. Den var bottenlöst dålig, Sten Svensson. Det är fortfarande angeläget att vi får reda på hur många miljoner löntagare som kommer att drabbas av skattehöjningar till följd av de marginalskattesänkningar och det skattepaket som ni har föreslagit här i riksdagen.

Herr talman! Jag ber först kammaren och mina utskottskolleger om ursäkt för min sena ankomst. Jag har straffat mig själv genom att inte delta i replikskiftena. De olika uppfattningar som redovisas i detta betänkande om anslagsfrågor är i stor utsträckning en direkt följd av den skillnad i grundsyn på näringspolitik som kommer till uttryck i betänkande 23, nästa ärende på dagordningen. På punkt efter punkt handlar det om vilken tilltro vi sätter till vad myndigheter och politiker med hjälp av olika selektiva insatser kan åstadkomma för att hjälpa näringslivet, då framför allt de mindre företagen. Det är uppenbart att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten delar sin regerings uppfattning att våra företag inte har en chans utan massiva insatser från politiker, olika statliga och regionala organ eller arbetsgrupper i kanslihuset. I folkpartiet har vi betydligt större respekt för det kunnande och den erfarenhet som finns ute i de enskilda företagen — och som kommer att ge resultat den dag politikerna ger näringslivet generellt bra förutsättningar, i stället för att gå in och styra och ställa i den ena branschen efter den andra. Folkpartiet ser flera olika nackdelar med en näringspolitisk strategi där det är STU, SIND eller utvecklingsfonderna som skall spå om framtiden och välja ut vinnande produkter och företag. Vi tror inte på ett system där den påhittige inte ser någon annan möjlighet än att vända sig till något av dessa eller liknande organ. Risken att idéerna blockeras av prestigetänkande, kommer bort i administrationen eller helt enkelt avvisas av tjänstemän som väljer trygghet framför chans är uppenbar. Det är alltså det här synsättet som ligger bakom att folkpartiet inte delar den socialdemokratiska entusiasmen för alla kommittéer, branschråd och delegationer. Det är inte bara det att man oftast får dålig utdelning på pengarna som talar emot den selektiva, statliga industripolitiken. Vi hävdar dessutom att den har direkt skadliga inverkningar. Våra totala resurser riskerar att användas fel, därför att marknadskrafterna helt eller delvis sätts ur spel. Herr talman! Diskussionen om utvecklingsfonderna upptar en ganska stor del av betänkandet. Utvecklingsfonderna har kommit att spela en viktig roll som förmedlare av samhällets stöd till mindre företag. Den nuvarande tendensen att serviceverksamheten inriktas på allt större företag menar vi är olycklig. Vi anser också att en av fondernas viktigaste uppgifter är att vara förmedlare av kontakter mellan småföretagen och olika myndigheter. När det gäller utvecklingsfondernas målgrupp hävdar vi att det nu är dags att utvidga denna till att omfatta också serviceföretag. Om vi tror på att utvecklingsfonderna kan göra en viktig insats, ser folkpartiet ingen anledning att lämna den snabbt växande tjänstesektorn utanför. Som så många gånger förr diskuteras också utvecklingsfondernas styrelser. Folkpartiet anser i dag, liksom tidigare, att det nuvarande systemet att utse ledamöter inte skall ändras. Vi tror inte att det är bra om fonden blir ett partssammansatt organ. Vårt ställningstagande betyder däremot inte att vi bortser från vikten av att ha folk med näringslivskännedom i styrelserna. Men det ansvaret måste ligga på landstingen och på de politiska partierna. Ett anslag som vi säger nej till och som på ett bra sätt illustrerar skillnaden i synsätt mellan oss och regeringen är det som kallas Anslag till småföretagsutveckling. Den del som är avsedd för utvecklingsfondernas företagsservice har vi inga invändningar emot. Men närmare 60 milj.kr. skall användas för att stödja, som det heter, ”en identifierad grupp företag”. Kan selektiv industripolitik egentligen illustreras på ett bättre sätt? Identifierad av vem, eller av vilka? Ja, inte är det konsumenten eller marknaden som svarar för urvalet. De företag som skall kunna komma i fråga beskrivs så här: De ”bör kunna höja sin produktion, förbättra produktionsstrukturen, bidra till ökad export eller i övrigt bidra till att angelägna samhälleliga mål uppfylls.” Vad som är ”angelägna samhälleliga mål” framgår inte, och det är inte troligt att konsumenterna kommer att få vara med och avgöra det heller. Folkpartiet motsatte sig det här anslaget när det infördes, och vi har samma uppfattning nu. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som representanter för folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Jag ber att få göra en kort röstförklaring till punkt 16 mom. 2 och reservation 13. Varken utskottet eller reservanterna vill ha någon ändring i nu gällande ordning — att landstingen ensamma skall utse styrelseledamöterna i utvecklingsfonderna — och man kan inte av själva texterna utläsa några skillnader i åsikter. Vi har därför känt oss oförhindrade att rösta med utskottet, om det skulle bli votering på den punkten. Vi är dock medvetna om att det bakom den här bilden finns vissa faktiska åsiktsskillnader. Det finns exempelvis tankar om att styrelserna till en del skall innehålla representanter för speciella grupper utsedda i speciell ordning. Vi vill deklarera att om sådana förslag framöver skulle framläggas för riksdagen kommer vi inte att stödja dem. Vi är inte anhängare av sådana korporativa representationsprinciper när det gäller utvecklingsfonderna. Vi föredrar en rak parlamentarisk ordning. Vi är också övertygade om att det behov som kan finnas av förstärkt facklig representation kan tillgodoses med den gällande ordningen.